Herr talman! Regionalpolitiken har i den allmänna debatten blivit ett något slitet begrepp. Med åren har man kommit att kräva regionalpolitiskt motiverade insatser som botemedel mot allehanda svårigheter. Man har krävt regionalpolitiska insatser till snart sagt alla delar av landet. Låt mig säga att jag tycker att det har varit en tendens, framför allt under de borgerliga regeringsåren, till en alltför jämn utbredning av insatser av detta slag. Vill man åstadkomma en utjämning, måste åtgärderna fördelas ojämnt — det är så att säga poängen med regionalpolitiken. Tore Nilsson talade något nedlåtande om selektiva insatser. Får jag kort peka på några exempel från vårt gemensamma hemlän: Alfa-Laval och ASSA-Stenman i Lycksele, Umelit i Storuman och industricentra i Lycksele och Vilhelmina. Alla exemplifierar selektiva insatser som har varit av utomordentligt stor betydelse för att få till stånd en industrialisering i Västerbottens inland. Under den borgerliga regeringsperioden förlorade regionalpolitiken mycket av sin kraft. Per-Ola Eriksson talade något skrytsamt om den borgerliga regionalpolitiken. Får jag till Per-Ola Eriksson, även om han just nu inte finns i kammaren, säga: Underskatta inte människors iakttagelseförmåga! Det var ju ändå människors besvikelse över den borgerliga regionalpolitiken som innebar att så många väljare i glesbygd övergav centern i det senaste valet. Man kan nog konstatera att centern är påtagligt aktivare i fråga om regionalpolitik när partiet befinner sig i opposition än när det är i regeringsställning. I det ekonomiska läge som de sex borgerliga åren lämnade efter sig har det inte varit så lätt att snabbt återge regionalpolitiken full styrka. Det är svårare att bedriva en effektiv regionalpolitik när landet i sin helhet brottas med ekonomiska problem. Betydande insatser har dock gjorts i vissa områden under de senaste åren. Det gäller främst Norrbotten. I en motion som Arne Nygren och jag skrev i januari begärde vi att motsvarande utvecklingsplan skulle upprättas också för Västerbottens inland. Jag beklagar att arbetsmarknadsutskottet inte ansett sig kunna tillstyrka denna motion nu. Västerbottens inland har betydande resurser som det gäller att ta till vara. Jag tänker på de viktiga naturtillgångarna. På några håll har en industrialisering redan skett med framgång, och det finns förutsättningar för en fortsättning. Jag är i grunden således ganska optimistisk. Jag vill inte ägna mig åt någon jeremiad. Jag tycker att det finns tillräckligt många jeremiader i den regionalpolitiska debatten. Jag måste ändå konstatera att Västerbottens inland i flera avseenden brottas med svåra problem. Jag menar därför att särskilda insatser bör göras i inlandskommunerna. Tiden medger inte att jag nu går närmare in på det. Jag sätter här min tillit till den pågående regionalpolitiska utredningen, som snart kommer med sitt betänkande. Jag hoppas att våra krav då skall kunna beaktas. Vi har från inlandskommunerna i Västerbotten också direkt till utredningens ordförande, Pär-Erik Back, fört fram en rad synpunkter och förslag. Det har sagts många gånger, även i denna debatt, att det lokala engagemanget skall tillmätas stor betydelse och tas till vara. Jag instämmer i det. Jag vill i detta sammanhang betona att fjällkommunerna, som har de största svårigheterna, inte får hämmas i sin utveckling av en rad restriktioner. I debatten om s.k. fjällnära skogar framförs nu kravet att man skall förhindra skogsbruk på jättestora områden. Mineraltillgångar ligger slumrande i bergen, men planen för obrutna fjällområden gör det ointressant att prospektera, eftersom man inte vågar hoppas på tillstånd att öppna gruvorna. Vissa vägbyggen och kraftverksbyggen förhindras också. Jag menar att fjällkommunerna inte får förvandlas till bara reservat. I den utsträckning som regering och riksdag beslutar om restriktioner som ett uttryck för ett riksintresse, måste man också vara beredd att kompensera för detta. Befolkningen i fjällkommunerna kan inte ensam betala kostnaden för rikspolitiskt motiverade bevarandeintressen. Låt mig, herr talman, avsluta med att kommentera den fempartimotion som jag har undertecknat och i vilken vi har föreslagit att anslaget till regionala utvecklingsinsatser skall höjas genom att medel överförs från anslaget för sysselsättningsskapande åtgärder. Riksdagen har som bekant redan avslagit vårt förslag om att på detta sätt flytta pengar mellan de två anslagen. Det har bedömts att anslaget för sysselsättningsskapande åtgärder inte bör minskas. Jag har respekt för den bedömningen. Jag kan inte i detta läge medverka till betydande utgifter för statsverket utan att anvisa varifrån pengarna skall tas. Därför kommer jag att rösta för reservation 16. Jag vill i detta sammanhang med tillfredsställelse konstatera att regeringen under våren anvisat 25 miljoner till särskilda glesbygdsinsatser i skogslänen. Detta tillgodoser i hög grad mitt syfte med nämnda motion.

Herr talman! Jag anser det nödvändigt att säga ett par ord, särskilt som det jag yttrar sällan når fram till pressen, och jag är rädd för att Georg Anderssons påstående här kommer att publiceras. Jag har nämligen inte hävdat att alla selektiva åtgärder är av ondo. Jag har i anförandet sagt att det har visat sig att de inte har gett den utdelning som miljarderna kunde ha gett oss anledning att tro. Det finns också utvärderingar som visar att de selektiva åtgärderna har haft negativa verkningar. Jag sade i mitt anförande emellertid också att det finns selektiva åtgärder som jag anser nödvändiga. Jag nämnde transportstödet och staten och flygpriserna. Jag tycker därför att Georg Andersson var litet orättvis när han refererade mig. Georg Anderssons och Arne Nygrens motion är ett bevis för att det fortfarande finns stora svårigheter i Västerbotten, trots de satsningar i vår del av landet som Georg Andersson med rätta pekade på. Georg Andersson nämnde ordet jeremiad. Det är bra att han inte ägnar sig åt en sådan. Georg Andersson brukar alltid vara saklig. Men här finns en beskrivning av en utflyttning som just nu pågår och som är mycket oroande. Jag menar att det är den allmänna politiken, den ekonomiska politik som gynnar företagsamhet — som vi beskattar alldeles för hårt — som är viktig. En selektiv åtgärd som jag kan tänka mig är att man ser till att socialoch egenavgifter anpassas så att det blir lättare för dem som vill etablera sig just i våra områden, med de stora avstånden och andra svårigheter. Jag blir ledsen varje gång jag hör en socialdemokratisk talare som absolut måste tala om hur dåligt det blev när de borgerliga tog över och hur bra det är när vi har fått en annan regering. Man glömmer totalt bort att det var variationer också under den borgerliga tiden. Den internationella konjunkturen betydde mycket då, liksom den betyder mycket nu. Man kan fråga sig: Vad händer när den våg som nu stiger, och som har gjort det lättare för oss, sedan sjunker? Man är oroad för detta. Därför är jag tacksam för att Arne Nygren och Georg Andersson i sin motion pekar på beaktansvärda saker.
Herr talman! Jag instämmer i Tore Nilssons förhoppning att mitt anförande kommer att refereras i pressen. F. ö. har jag inte särskilt mycket mer att tillägga än att jag tycker att det var bra med den nyansering av sin inställning till selektiva insatser som Tore Nilsson gjorde i detta inlägg.

Herr talman! Först vill jag be arbetsmarknadsutskottet att sluta upp med sina förflyttningar fram och tillbaka av Gävleborgs län. Gävleborgs län ligger i sydöstra Norrland och hör till Norrland, och i betänkandet har vi hamnat i Mellansverige. Jag har inget emot Mellansverige, men jag bor i Norrland, och jag vill liksom övriga gävleborgare bo kvar där och inte flyttas. Jag vill understryka att detta faktiskt är mycket viktigare och allvarligare än man kan tro. Det innebär nämligen att man försöker bryta sönder Gävleborgs län. Man vill inte erkänna Gävleborg som en del av Norrland med Norrlandsproblem, men inte heller erkänna att Gävleborg har samma problem som Bergslagen. På detta vis hamnar Gävleborg i ett tomrum, faller emellan, och ingen ser problemen. Detta skapar en osäkerhet för oss i Gävleborgs län. Det förefaller mig som om arbetsmarknadsutskottet inte är medvetet om situationen i Gävleborgs län, och regeringen är det ännu mindre. I utskottsbetänkandet står det litet tafatt: ”Länet har dock stora problem i vissa kommuner som Hofors, Bollnäs och Ljusdal.” Detta är fel! För det första skall det i stället för Bollnäs stå Söderhamn, för det är där de stora svårigheterna finns och det är bl.a. därför vi har flyttat Söderhamn till stödområdet. För det andra är det inte bara problem i vissa kommuner, utan hela länet har stora problem. Sanningen är att Gävleborg tillhör de tre hårdast drabbade länen i landet när det gäller arbetslösheten — det är Norrbotten, Värmland och Gävleborg. När skall regeringen inse detta, och när skall arbetsmarknadsutskottet inse det? Vi ligger således närmast efter Norrbotten när det gäller arbetslösheten i Norrlandslänen. Andra Norrlandslän ingår i sin helhet i stödområdet, men i Gävleborg endast några kommuner. Som exempel på den regionala obalans som mitt län är drabbat av kan nämnas följande. Länet tillhör de två tre län i landet som har den lägsta förvärvsfrekvensen, det lägsta antalet arbetstimmar under året per invånare samt det högsta antalet förtidspensionerade. Under den socialdemokratiska regeringen har arbetslöshetssiffrorna stigit i vårt län. Vid årsskiftet hade vi över 10 000 kvarstående arbetssökande, och det är rekord. Men på detta område vill vi sannerligen inte ha något rekord. Länet uppvisar också en av de största ökningarna av arbetslösheten i landet jämfört med årsskiftet 1982-1983. En av huvudorsakerna till länets svårigheter är det starka beroendet av basindustrierna. Endast Norrbotten har större andel sysselsatta inom basnäringarna än Gävleborgs län. Regeringen gör inga insatser som särskilt riktar sig mot arbetsmarknadsproblemen. Det enda är de stackars miljonerna i Bergslagspropositionen. Att dela 25 miljoner på ett 20-tal kommuner ger ju inte mycket ökning i sysselsättning. Med nuvarande politik, där en satsning sker på ökad flyttlasspolitik, är riskerna stora för att vi får en ökad regional obalans och därmed ökade svårigheter i länet. Jag är mycket glad och tacksam för att oppositionspartierna har slutit sig samman och föreslagit en ökning av länsanslagen med 100 milj.kr. Efterfrågan på stöd till olika projekt har ökat i Gävleborgs län, och det är viktigt att medel finns till sådana. Jag kan således konstatera att det är oppositionen som ger det bästa regionalpolitiska stödet. Gunnar Björk i Gävle och jag har i en omfattande motion pekat på behovet av industriell utveckling, satsning på mindre och medelstora företag, utveckling av jordoch skogsbruk, m.m. Med det tillskott som länet får genom oppositionens krav på ytterligare 100 milj.kr. kan en del av dessa åtgärder säkerligen vidtas, till gagn för länets utveckling. Av ledamöterna på länsbänken har såväl Ing-Marie Hansson som Olle Westberg från socialdemokraterna begärt ökade länsanslag. Jag utgår från att de nu också kommer att rösta för förslaget om ökade anslag. Jag skulle vilja fråga mina kamrater på länsbänken från socialdemokraterna och moderaterna hur de i dag tänker ta sitt ansvar för vårt län. 25 miljoner i Bergslagspropositionen är naturligtvis inte mycket, men något av det kan också komma Hofors och Sandviken till del. Håkan Stjernlöf, moderat, har reserverat sig mot det här förslaget. Varför stöder inte Håkan Stjernlöf sitt eget län, när han ändå måste vara medveten om att behoven finns? Socialdemokraterna har sagt i massmedia att propositionen skulle kunna ge hundratals nya jobb i Sandviken. Var finns de jobben? Tänker socialdemokraterna på länsbänken fortsätta den socialdemokratiska politiken från valrörelsen, dvs. lova men inte hålla? Gör man sådana här uttalanden för att tysta oroliga arbetslösa hemma i länet? Förr eller senare kommer ju alltid sanningens minut, och nu är den här. Det gäller då om de socialdemokratiska riksdagsmännen kan uppfylla sina löften om hundratals nya jobb i Sandviken. Gunnar Björk i Gävle och jag har också motionerat om ett elektronikcentrum till Sandviken. Till vår glädje ser detta ut att förverkligas. Av allt att döma kommer pengar som anslagits i Bergslagspropositionen att användas till att skapa detta elektronikcentrum. Också det är jag glad och tacksam över. Man räknar med att under de första åren kunna skapa 15 arbetstillfällen. Centret tillkommer ju inte främst ur sysselsättningssynpunkt, utan för att skapa en intressant företagsmiljö i Sandviken, men 15 arbetstillfällen är inte att förakta i ett län med så höga arbetslöshetssiffror som vi har i vårt län. Jag tycker det är positivt att detta elektronikcentrum nu ser ut att kunna förverkligas.
Herr talman! Jag vill bara försäkra Gunnel Jonäng att arbetsmarknadsutskottet väl känner till problemen i Gävleborgs län. Att länet i det här sammanhanget bakats ihop med Bergslagslänen och Mellansverige beror på att ett par kommuner i Gävleborgs län ingår i Bergslagspropositionen. Det är den enda orsaken till att länet i det här sammanhanget behandlats tillsam mans med Mellansverige och Bergslagen. Vi har inte plockat bort Gävleborgs län från Norrland.
Herr talman! Det finns egentligen också andra som jag skulle kunna kritisera när jag nu vänder mig mot arbetsmarknadsutskottets handlande. Statens industriverk har, när det utrett Bergslagens problem och utveckling, hänfört Gävleborgs län till Mellansverige. Detsamma har gjorts av SCB. Detta är faktiskt mycket bekymmersamt för vårt län, eftersom det — som jag tidigare sade — skapar en osäkerhet om var länet egentligen hör hemma. Det ligger i en gränstrakt mellan övriga Norrland och Mellansverige, men för den skull vill vi inte att det skall falla mellan stolarna när det gäller insatser som kan beröra också vårt län.

Herr talman! När jag deltog i den regionalpolitiska debatten förra året påpekade också jag det förhållandet att arbetsmarknadsutskottet hade fört Gävleborgs län till ”norra Mellansverige”, som det då hette. Nu har länet förts till Mellansverige. Utskottets talesman framhöll förra året att det då var fråga om ett misstag. Jag uppfattade det som ett olycksfall i arbetet och utgick från att det inte skulle upprepas. Men nu återkommer utskottet envist med att hänföra Gävleborgs län till Mellansverige. Jag vill i likhet med Gunnel Jonäng påpeka att Gävleborgs län alltid har tillhört Norrland och alltid kommer att göra det — Norrland består av fem län. Några kommuner i den södra länsdelen tillhör visserligen Bergslagsområdet, men det är ju inget motiv för att Gävleborgs län skall tas bort från Norrland. Den resterande delen av Gävleborgs län har exakt samma problem som övriga fyra Norrlandslän. Herr talman! Jag hoppas i likhet med Gunnel Jonäng att detta är sista gången som vi får se något sådant här i ett arbetsmarknadsutskottsbetänkande som behandlar regionalpolitiken. Nog talat om detta. Jag skall i resten av mitt anförande beröra de problem som vi har i Gävleborgs län och som även Gunnel Jonäng har pekat på. Gävleborgs län är ett speciellt utsatt län. Lågkonjunkturen har där sammanfallit med kraftiga strukturförändringar inom basnäringarna, främst järnoch stålindustrin samt pappersoch massaindustrin. Resultatet har blivit företagsnedläggelser, hög arbetslöshet och ogynnsam befolkningsutveckling. Därför är det att hälsa med tillfredsställelse att regeringen nu har framlagt den s.k. Bergslagspropositionen med förslag till åtgärder som i första hand berör orterna i Bergslagen. I Gävleborgs län är det främst Sandviken och Hofors som blir berörda av detta åtgärdspaket. Det är också bra, eftersom dessa orter har drabbats alldeles speciellt hårt de senaste åren. Ca 60 70 av industrisysselsättningen i Gävleborgs län finns inom de utsatta basnäringarna. Som Gunnel Jonäng påpekat är det bara Norrbotten som har en högre andel sysselsatta inom basindustrin. Problemen på arbetsmarkna den märks på flera olika sätt. Enklast registreras de i arbetsmarknadsstatistiken. I den senaste arbetslöshetsberäkningen, för april månad, redovisas en rekordartad arbetslöshet. Även vid en jämförelse med de övriga länen i riket är arbetslöshetssiffrorna oroväckande höga. Enligt uppgift finns det bara ett län som f.n. har en högre arbetslöshet än Gävleborgs län, och det är Norrbotten. Befolkningsutvecklingen är en annan indikator på arbetsmarknadsproblemenii länet. Under 1983 var Gävleborgs län det län i riket som minskade mest av alla. Befolkningen där minskade nämligen med 1 254 personer medan riket som helhet uppvisade en viss ökning. Sammantaget innebär detta, som tidigare nämnts, att Gävleborgs län är ett av de hårdast drabbade länen i landet. Inom länet gör man stora insatser för att utveckla nya verksamheter som kompensation för de arbetstillfällen som försvinner. En förnyelse sker också av länets näringsliv. Många nya verksamheter sätts i gång. På kort sikt kan emellertid nya verksamheter som kommer i gång inte tillnärmelsevis väga upp den sysselsättningsminskning som sker främst inom basnäringarna. De stora problem vi har klarar vi med andra ord inte av att lösa på egen hand. Parallellt med de egna insatserna är det därför utomordentligt angeläget med statliga insatser dels för att lösa de akuta problemen, dels för att bidra till en snabbare utveckling när det gäller nya jobb till Gävleborgs län. Insatserna måste göras inom ett brett fält. Bergslagspropositionen, som jag tidigare nämnde, är ett bra åtgärdsprogram, men den är främst inriktad på att lösa strukturproblemen inom järnoch stålindustrin. Därför återstår strukturproblemen inom skogsnäringen samt inom pappersoch massaindustrin. Därför är det berättigat att, som vi nu gör, kräva speciella åtgärder för att lösa problemen på de orter som har drabbats så fruktansvärt hårt av skogsindustrins strukturrationalisering. Att det brinner i knutarna skall jag exemplifiera genom att säga något om den utveckling som nu är på gång i södra Hälsingland — där Söderhamn, Bollnäs och Ovanåkers kommuner, som tillhör samma arbetskraftsområde, är de kommuner som främst berörs. Skogsindustrin i södra Hälsingland domineras främst av tre stora skogsföretag, nämligen Korsnäs-Marma AB, Stora Kopparberg AB och statliga NCB. Dessutom finns där Kockums Industri AB, tillhörigt Statsföretagsgruppen, som huvudsakligen tillverkar skogsbruksmaskiner och sågverksmaskiner. Korsnäs-Marma AB startade avvecklingen av skogsindustrin när man år 1978 lade ned slipmassetillverkningen vid Lottefors Träsliperi i Bollnäs kommun. 110 personer berördes. Nu har samma bolag ansökt, enligt 136 a§ byggnadslagen, om att få flytta över skogsråvaran från Marmaverken ned till Korsnäsverken. Om den ansökan beviljas, innebär det att Marmaverkens sulfatfabrik med 220 anställda läggs ned. Även 56 anställda vid ett intilliggande sågverk berörs. Genom tidigare nedläggningar av brädgården i Söderhamn och genom överförandet av en del av massaprocessen till Korsnäsverken har företaget tidigare minskat sysselsättningen i Söderhamnsregionen med nästan 400 arbetstillfällen. Eftersom Marmaver kens samhälle har ett ensidigt näringsliv, med så gott som bara en enda arbetsgivare, blir nedläggningen förödande för den här industriorten. År 1979 lade Stora Kopparberg ned tillverkningen vid Vagnsäters Sulfitfabrik. 225 personer drabbades. Dessutom har Stora Kopparberg genomfört personalreduceringar i Ljusne, främst inom trä-, plywoodoch boardtillverkningen. Där har 250 arbetstillfällen försvunnit. Inom samma koncern förhandlar nu företagsledningen och de anställdas fackliga organisationer om en nedläggning av även Sandarne Sulfatfabrik. Företagets målsättning är att avvecklingen skall genomföras vid utgången av år 1986. 235 personer kommer då att drabbas. Under perioden 1975-1983 har Kockums Industri AB reducerat antalet anställda i Söderhamn med ca 225 personer. F.n. varslas det om ytterligare en nedskärning med 85 arbetstillfällen till följd av att all tillverkning av skogsbruksmaskiner skall flyttas från Söderhamn. Det handlar således om tusentals arbetstillfällen. Den här redogörelsen visar att varken Korsnäs-Marma eller Stora Kopparberg eller Kockums Industri vill ta något som helst ansvar för utvecklingen och sysselsättningen i den här regionen. Jag vill påstå att om den här utvecklingen får pågå ostörd, kommer vissa delar av södra Hälsingland om några år att vara rena katastrofområdet. I länsprogrammet, som en enig länsstyrelse har ställt sig bakom, har vi slagit fast att Gävleborgs län behöver ha utvecklingsbara enheter inom massaoch pappersindustrin inom tre områden i länet, nämligen i Gävle, Söderhamn och Hudiksvall. Detta kommer inte att bli möjligt om Korsnäs Marma och i ett senare skede Stora Kopparberg får tillåtelse att flytta bort sin skogsråvara från Söderhamnsregionen, då Vallviks sulfatfabrik blir en för liten enhet för att på sikt kunna utvecklas. Vad som blir resultatet förstår var och en. Pappersoch massatillverkningen försvinner från regionen, en region som är uppbyggd kring denna tillverkningsindustri. Därför framstår det som ett mycket berättigat krav från både Söderhamns, Bollnäs och Ovanåkers kommuner samt berörda fackliga organisationer att den tillgängliga skogsråvaran i första hand skall garanteras för fortsatt produktion inom regionen och inte successivt överföras till andra industriregioner, där sysselsättningen är betydligt bättre än i södra Hälsingland. Att överföringen av skogsråvaran är så markant torde vara följden av den splittring som råder bland ägarna till regionens tillverkningsindustrier. Ingen av ägarna synes känna ett sådant ansvar för södra Hälsingland att en diskussion om större produktionsenheter med rationell tillverkning och förädling kommer till stånd. Därför har vi nu också i en skrivelse till regeringen hemställt att regeringen genom bostadsdepartementet och industridepartementet bl.a. medverkar till att, innan alternativ produktion tillförs regionen, såväl Korsnäs-Marma i nu aktuellt ärende som Stora Kopparberg i sin framtida planering skall vägras tillstånd att enligt ett 136 a § byggnadslagen överföra den inom regionen nu bearbetade virkesråvaran till annan produktionsort. Vi hemställer också att industridepartementet tar initiativ till överläggningar med inom regionen befintliga produktionsföretag i avsikt att tillföra regionen lämplig förädlingsindustri, i första hand papperstillverkning. Mot bakgrund av den mycket besvärliga situation som råder på de orter där skogsindustrin dominerar är det viktigt att regeringen förelägger riksdagen ett åtgärdsprogram så att strukturförändringarna klaras på ett socialt acceptabelt sätt men också så att förutsättningar skapas för en gynnsam utveckling på sikt — med andra ord ett åtgärdsprogram för nya jobb.

Herr talman! Jag är litet bekymrad över de brösttoner som kommer från representanten för Gävleborgs län. Vill ni inte få del av det som Bergslagspropositionen innebär, eller vad är det egentligen fråga om? Jag har sagt att vi i utskottet mycket väl känner problemen i Gävleborgs län, jag har sagt att vi betraktar detta som en teknisk fråga, och jag har sagt att vi placerar er bland Bergslagslänen eftersom Hofors och Sandviken i Bergslagspropositionen hänförs till den aktuella regionen. Jag har också tagit del av det förslag om ett utvecklingscentrum i Sandviken som — just beroende på att man i det här sammanhanget räknar er till Bergslagen — kommer från styrelsen för teknisk utveckling. Detta kommer att få, som det står i förslaget, betydelse för hela östra Bergslagen. Nu frågar jag: Vill ni avstå från dessa delar för att i betänkandet få stå såsom tillhörande Norrland? Vad är det som är praktiskt, vettigt och klokast? Är det inte att ni får dessa möjligheter till utveckling, dvs. i det här läget hänförs till Bergslagen? Jag blir förvånad när jag hör sådana uttryck som att det är sista gången ni vill tillhöra den här regionen. Ni får gärna avstå de slantar som Bergslagspropositionen innebär till de andra kommuner som tillhör Bergslagen. Vi i de kommunerna tar också gärna emot det utvecklingscentrum som skall tillkomma i andra delar av Bergslagen, om ni inte vill tillhöra den här regionen.

Herr talman! Det finns ett gammalt ordspråk som säger: ”Mycket skall man höra innan öronen faller av.” Men, Karin Flodström, vad vi har påpekat är att Gävleborgs län är en del av Norrland. I södra länsdelen ligger Hofors och Sandviken, som är en del av Bergslagen. Det är givet att Hofors och Sandviken, som är en del av Bergslagen, skall ha del av samma åtgärder som föreslås i Bergslagspropositionen och som kommer andra orter i Bergslagen till del. Men det är viktigt att påpeka att Gävleborgs län i övrigt tillhör Norrland, har exakt samma problem som övriga Norrland och är i behov av alla de stödåtgärder som går till de fyra andra Norrlandslänen. Det är det det är fråga om, Karin Flodström, ingenting annat. Därför vill jag uttrycka den förhoppningen ytterligare en gång att detta är sista gången vi får läsa någonting sådant i arbetsmarknadsutskottets betänkande.
Herr talman! Jag vill bara fråga: På vilket sätt har möjligheterna försämrats i Gävleborgs län genom att denna del har placerats tillsammans med de övriga Bergslagskommunerna i betänkandet?

Herr talman! Det är en mycket intressant debatt som utspelar sig mellan socialdemokrater i kammaren. Apropå ordspråk finns det också ett som heter: ”När krubban är tom, bits hästarna.” När man inte har någon politik att sätta emot den kapitalistiska utvecklingen blir man osams om vem som skall höra till Bergslagens eller Norrlands stödområden. Det kapitalistiska Sveriges problem är desamma som överallt där kapitalism råder: glesbygdsproblem, urbanisering, arbetslöshet, miljöförstöring, etc. När det gäller Bergslagen kan man historiskt-ekonomiskt säga att såväl delar av Gävleborg som Norduppland, men också en del av Sörmland, tillhör Bergslagen. Det är en region där man organiserade bergslag för att bryta malmerna och smälta i hyttorna om våren. Jag skall tala om två motioner, som berörs i reservationer från vpk. Det är dels partimotionen med anledning av Bergslagspropositionen, dels är det en motion om utvecklingen i Västmanland och kravet på en Bergslagsdelegation. Om Bergslagspropositionen skall jag inte säga så mycket, eftersom huvudtalarna i den arbetsmarknadspolitiska debatten har berört den. Även industriministern har varit inblandad tidigare i dag. Jag skall däremot säga några ord om ett krav som vi framförde i vår motion med anledning av Bergslagspropositionen. Vi kräver att Surahammars och Hallstahammars kommuner skall räknas in bland dem som borde komma i fråga för stöd med anledning av krisen i Bergslagen. Det kravet ställs inte utifrån något slags definition av vad som är det egentliga Bergslagen. Så långt ner hade vi faktiskt inga gruvor att tala om. Men under senare århundraden utvecklades det ändå en storindustri vid vattenfallen som gör att vi nu dras med i den internationella storkris och i den kapitalismens kris som råder. Vi tycker att Hallstahammars och Surahammars kommuner borde räknas in när man talar om Bergslagen och om vilka problem som finns där. Nu har inte utskottet gått motionen till mötes genom bifall, men i skrivningen hänvisas till att regeringen har möjlighet att utanför s.k. stödområdesindelning ge regionalpolitiskt stöd till angelägna projekt. Om man skall analysera innebörden i sådana här formuleringar kan man säga att de kan betyda ganska mycket och att de kan betyda ingenting. Regeringen har alltid möjlighet att göra speciella insatser, att vidta speciella åtgärder för att i regionalpolitisk eller industripolitisk mening föra en politik som gynnar de människor som bor i området. Vad som ligger bakom dessa ord, hur mycket verklighet som finns i detta och hur mycket man kan hoppas på regeringen, vilket utskottet gör, kommer att visa sig ganska snart. I Hallstahammars kommun är det fråga om en angelägen etablering av en träindustri. Den skall etableras på ett nyöppnat industriområde, och det finns mängder av arbetslösa i vår kommun. Om detta projekt får ett stöd och kommer till stånd, kommer det att vara själva värdemätaren på den politik regeringen föreslår och på det som utskottet skriver. Jag kan nämna att ungdomsarbetslösheten i Hallstahammars kommun överstiger 12 26, och det är ju rent norrbottniska siffror. När det gäller den allmänna utvecklingen inom Bergslagen och Västmanland skrivs det i Bergslagspropositionen rätt mycket om att regeringen för en politik som innebär utveckling. Men härvidlag måste jag ändå vidhålla vår kritik och peka på de förutsättningar som anges i motionen om Bergslagsdelegationen. Håller man fast vid att man skall försöka få till stånd en ändring av inriktningen inom regionen och utnyttja de möjligheter som finns för att skapa en ny produktion — med utnyttjande av det kunnande, den teknik, de industrier och de arbetande människor som finns på platsen — är det nog mycket litet som kan komma genom den Bergslagsdelegation som nu föreslås. Vårt förslag har en helt annan inriktning. Bl. a. menar vi att man bör gå till storms mot kapitalets intressen, det kapital som helst endast vill syssla med det mest lönsamma och som utan ansvar lämnar folk och bygder öde. Enligt min mening bör man tala litet mindre om sin egen förträfflighet när det gäller den förda politiken. Jag konstaterar att de borgerliga och socialdemokraterna övertrumfar varandra i fråga om okvädinsord och fördömanden av den politik som förs. Står man ute bland människorna och ser arbetslösheten öka dag från dag, ser man att problemen kvarstår inom den kapitalistiska ekonomin, och sedan hör borgerliga och socialdemokrater skälla ut varandra för den utveckling som tänkts ske eller tros ske — samtidigt ser man ju att det egentligen inte sker någonting utan allting bara förvärras —, då förstår man att det krävs en helt ny socialistisk politik. Herr talman! Jag yrkar bifall till de vpk-reservationer som berör de här frågorna.

Herr talman! Vi som lever i en bruksbygd har under många år lärt oss vad orden omstrukturering och rationalisering betyder: oro på arbetsplatsen, ett antal omflyttningar, s.k. naturlig avgång, en tidig pensionering och avflyttning från orten. De sociala problemen ökar och ålderssammansättningen inom kommunerna blir sned. Jag avser ej att ta upp det tabellmaterial som finns att tillgå i utskottets skrivning. Det är föredömligt instruktivt och visar utvecklingen. Avesta är inget undantag från den här bilden. Strukturen på näringslivet har sedan gammalt varit ensidig, brukstraditionen har inte givit utrymme för en varierad arbetsmarknad. Men även på en bruksort får man lov att ändra på sig och tänka i nya banor. Vi har positiva erfarenheter av hur man kan vända en utveckling på en liten ort, nämligen Horndal. Men där hade man förutom ett väl fungerande närsamhälle industrilokaler att tillgå. Dessa lokaler hade kvarlämnats av tidigare industri och har efter ombyggnad kunnat användas för nyetableringar. Vi har också lärt oss att etableringar av blygsam omfattning kan vara utvecklingsbara och tillsammans ge rätt många jobb. Men för nyetableringar och utveckling av befintlig industri behövs lokaler. Konsekvenserna av nuvarande bestämmelser har tagits upp i motion 712 av Yngve Nyquist m.fl. och även i motion 1936 med Ove Karlsson som första namn. Det är angeläget att de i motionerna angivna problemen uppmärksammas, och utskottet hänvisar också till regionalpolitiska utredningens förslag, som avses komma att framläggas i augusti. Vi har i Avesta, liksom i flera andra kommuner i Bergslagen, sett de negativa konsekvenserna av nuvarande bestämmelser, och jag anser att en förändring som ger möjlighet till stöd för industrilokaler även i centralort är ett riktigt komplement till avsnittet om industriell förnyelse i Bergslagen. Kommunerna måste i dag se till att jobben skapas där folk bor och där det redan finns utbyggd service. Att flytta och investera i nya serviceorter inom en kommun av t.ex. Avestas storlek är varken ekonomiskt försvarbart eller nödvändigt, om förutsättningarna för lokalstöd ändras. Att södra Dalarna är att anse som en arbetsmarknad, har positivt uppmärksammats av utskottet och även de speciella problem som hela Hedemora kommun har med Långshyttans utsatta läge. Därmed har motion 2789 med Yngve Nyquist som första namn tillgodosetts. De beslut som tagits angående ägarstrukturen inom specialstålsindustrin håller nu på att ”översättas” på resp. bruksort. Att förändringarna kommer snabbt är nog alla medvetna om: Det gäller också att de regionalpolitiska insatserna kan matchas mot och med de idéer och förslag som kommunerna tillsammans med företag har tagit och håller på att ta fram. Jag talade tidigare om konsekvenserna av utflyttning från en ort. När ungdomarna flyttar, så flyttar också framtiden för kommunen. Länsstyrelserna inom Bergslagslänen har genom förslagen i propositionen getts ökade resurser. De resurserna måste användas aktivt så att trenden vänds. Utbildningsinsatserna gör att ungdomarna stannar kvar, men efter utbildning behövs jobb. I SIND:s uppdrag ligger, efter vad jag kan förstå, åtgärder som är av mer långsiktig karaktär. De mer akuta problemen måste därför lösas på annat sätt. Men även där anser jag det viktigt att SIND:s kunskaper kan användas för snabbare igångsättning av olika projekt. Företagens ansvar på de olika bruksorterna att medverka till nya etableringar via Bruksinvest har också klart utsagts i överenskommelsen. Det finns alltså, herr talman, flera positiva tillgångar i arbetet om Bergslagskommunernas framtid, men trots det kan det finnas anledning till oro. De snabba förändringarna, som jag tidigare talade om, kan förrycka planeringen inom en kommun. Igångsättning av projekt tar ganska lång tid, och effekterna syns inte förrän om några år. Det är därför synnerligen viktigt att den kapacitet som finns inom länet kombineras med SIND:s planering och kommunens egen insats. För att Bergslagen skall kunna leva krävs det samlade insatser. Vi ser i förslaget om särskilda insatser för Bergslagen en kraftfull vilja från vår socialdemokratiska regering att se till att vi får chansen. Vi i södra Dalarna behöver den här chansen, och vi skall förvalta den väl om vi får det stöd som behövs.

Herr talman! Som en av motionärerna bakom motion 2040 med Bertil Jonasson som första namn vill jag något kommentera arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 23. Den negativa befolkningsutvecklingen i Värmland fortsätter tyvärr, och huvudorsaken är givetvis att många värmlänningar saknar arbete. Som jag tidigare sagt här i riksdagen saknar två årskullar ungdomar under 20 år fast arbete. Den här utvecklingen är mycket bra beskriven i betänkandet, och jag behöver därför inte närmare gå in på den. Bergslagens problem har till stor del blivit hela Värmlands problem. Jag vill här särskilt beröra de förslag som finns att regeringen skulle få disponera 25 milj.kr. för insatser i Bergslagen efter förslag från statens industriverk. Det är nämligen så — som jag upplever det från fältet — att man i utvecklingsfonderna och i berörda kommuner har en mycket god beredskap. Det som gör att man har svårt att göra insatser är bristen på ekonomiska medel. Det är alltså en fördel om man i stället för att reservera 25 miljoner på det här sättet ger dem till utvecklingsfonderna så att de tillsammans med kommunerna kan sätta en hel del planer som finns i verket. Jag blir också betänksam, herr talman, inför den tendens som detta verkar vara början på. Under åren med icke-socialistiska regeringar fick vi allt större beslutanderätt i länen utan att pengarna var villkorade. Jag tycker att detta förslag innebär ett klart steg tillbaka. Genom sådana här förslag blir det åter allt större detaljstyrning. Många delar min oro för en ökad centralisering. Såsom värmlänning hälsar jag med tillfredsställelse att utskottets majoritet har beslutat anslå ytterligare 100 milj.kr. till regionala utvecklingsinsatser utöver regeringens förslag. Nu skall regeringen fördela detta ökade anslag. Industriministern sade tidigare i debatten i dag att det inte saknas pengar för länen. Det var bra utvecklingsprojekt som saknades enligt hans uppfattning. Denna industriministerns bild stämmer inte med läget i Värmland. Uppvaktningar har föreslagits för att vi skall få del av ytterligare ekonomiska medel och kunna ta vara på en som jag hoppas positiv vändning i värmländskt näringsliv. Jag förutsätter nu att den socialdemokratiska regeringen höjer anslagen till Värmland, när riksdagsmajoriteten nu vidgar anslagsramen. Jag hoppas även att de värmländska socialdemokratiska riksdagsledamöterna stödjer utskottsmajoritetens förslag. Till slut, herr talman, vill jag understryka de krav som centerledamöterna för fram i reservation nr 8. Många flera arbetstillfällen skulle kunna komma till inom turistsektorn genom höjda beloppsgränser för IKS-stöd och avskrivningslån samt för uthyrningsstugor. Jag yrkar bifall till samtliga centerreservationer och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! På en konferens om arbetslöshet i fjol höst i Karlstad gjorde en taleskvinna för arbetsmarknadsdepartementet det något häpnadsväckande ut:alandet att det skulle vara billigare att ha folk i arbetslöshet än i beredskapsarbete. Ett sådant uttalande väcker naturligtvis förstämning bland de tusentals arbetslösa som vi har i Värmland. Sådana uttalanden är helt visionslösa och vittnar om en total brist på förmåga till samhällsekonomisk analys. I det mörker som uttalanden av detta slag innebär blir vägen svår till en långsiktig planering för Värmlands utveckling. Detta återspeglas också i arbetsmarknadsutskottets betänkande i den del där man avstyrker vpk:s motion om en utvecklingsplan för Värmland. Utskottet talar i allmänna ordalag och relativt viljelöst om positiva företeelser, och så kommer man då till högskolans roll. Om högskolan säger man att den kan verka för att stärka landsdelens näringsliv. Ja, visst kan den det. Men det är inte mer än en vecka sedan riksdagen avslog förslag om satsningar inom den tekniska sektorn på bl.a. högskolan i Karlstad. Från vpk:s sida reserverade vi oss till förmån för ytterligare satsningar inom den tekniska sektorn. Vi röstade på vår egen motion och på andra partiers motioner i de delar de överensstämde med vår. Vad gjorde då övriga motionärer på Värmlandsbänken? Jo, de avstod t.o.m. från att rösta på sina egna förslag. Och nu använder alltså utskottsmajoriteten högskolan såsom en förevändning för att avstyrka förslag om längre syftande arbetsmarknadspolitisk planering för bl.a. Värmlands del. Låt mig säga till utskottets talesmän och taleskvinnor: Riksdagen avslog i förra veckan ungefär 40 motioner med förslag som syftade till en satsning på de mindre högskolorna. Motionerna hade väckts framför allt ur en regionalpolitisk aspekt. Ta inte dessa motioner, som redan är avslagna, som skäl för att avslå andra motioner — det är ju halvt om halvt vettlöst! Det måste ju vara bekant för utskottets majoritet att motionerna är avslagna. Herr talman! I min motion 2459 till innevarande riksdag ges en rad exempel på utvecklingsbara projekt som syftar till ett Värmland i arbete och utveckling, inte som nu arbetslöshet och stagnation. Vi kommer aldrig från vpk:s sida att förtröttas i arbetet för rätten till arbete. Vi kommer snarare att utveckla våra regionalpolitiska förslag och ge dem ytterligare konkret innehåll. Jag skall inte här gå in på varje detalj i våra utvecklingsprojekt. I det rådande läget är det bättre att föra den detaljerade diskussionen om Värmlands framtid i Värmland. Där står man nämligen friare från centralmaktens korridorer och förstår klarare vad den rådande arbetslösheten innebär och vilka krav situationen ställer på en aktiv samhällelig näringspolitik. Denna inställning står i stark kontrast till den ljumma insikt om våra utvecklingsförslag som utskottet ger uttryck för. Men låt mig ändå helt kort kommentera en punkt i vårt förslag till utvecklingsprogram för Värmland. Det gäller förslaget om en samhällelig satsning med avseende på försörjningen av jordbruksredskap och jordbrukstraktorer. Det finns redan en tillverkning av jordbrukstraktorer i Arvika. Den sker i ganska blygsam skala men har rönt stort intresse från många olika håll. Vi menar att en samhällelig satsning på denna produktion skapar en rad positiva effekter. En viktig effekt är naturligtvis fler jobb direkt, men den ger också kringeffekter. I dag kan vi läsa i dagstidningarna att 100 arbetare kan komma att avskedas vid Lesjöfors bruk. Vi menar att en satsning inom produktionen av jordbruksredskap och traktorer ger möjlighet till ökad avsättning för Lesjöfors produktion av fjädrar, och därmed kan ett avsättningsproblem bemästras som skulle innebära att arbetare avskedas. Herr talman! Det går att skapa ett Värmland i arbete och utveckling, men för det arbetet behöver vi också riksdagens öra litet grand. Jag yrkar bifall till reservation 35 om ett åtgärdsprogram för Värmlands län. Till sist, herr talman, vill jag helt kort beröra reservation 31. Den handlar företrädesvis om den svåra situation Storfors befinner sig i. Storfors kommun är nog den kommun som drabbats hårdast på grund av bl.a. förändringar inom den svenska specialstålsindustrin. Både i antal och procent har Storfors kommun drabbats hårt. Mer än halva industrisysselsättningen har försvunnit, och till detta skall läggas eventuella ytterligare neddragningar som följd av samordningen inom tillverkningen av rostfritt stål. Storfors är i stort behov av särskilda sysselsättningspolitiska åtgärder, och jag vill därför yrka bifall till reservation 31.

Herr talman! Jag begärde ordet på grund av att Björn Samuelson yrkade bifall till reservation 31, som anknyter till en motion som har väckts av socialdemokraterna i Värmland där mitt namn står först. En ungefär likalydande motion, som tar upp samma problematik, finns från Västmanland med K.-G. Mathsson som första namn. I den motion som skrivits från vårt håll anförs Storfors som ett exempel. Vi har också nämnt Storfors tillsammans med andra bruksorter. Den vändning som denna fråga kan få enligt reservationen kan tyvärr innebära att orter ställs mot orter. Den prioriteringen är inte jag beredd att tillstyrka i dag. Mot bakgrund av vad som skedde i går tror jag inte det går ens i Värmland att omedelbart göra denna prioritering. Det sker saker och ting så pass fort att sådana frågor måste stå öppna. Vår avsikt har varit att åtgärderna skall sättas in där de är mest nödvändiga. Storfors är den ort som absolut ligger bland de främsta och i dag kanske t.o.m. är främst. Men denna prioritering kan nog skadas av att Jag vill därmed yrka bifall till hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkande 23.
Herr talman! Att reservationen kan tolkas så som Bo Finnkvist hävdar måste nog innebära att han läser den som en viss potentat läser Bibeln. Orter ställs mot orter, säger Bo Finnkvist. Han säger att med den snabba förändring som sker i Värmland är han inte beredd att biträda sin egen motion längre. Det hade varit klargörande om Bo Finnkvist redan när han skrev motionen under den allmänna motionstiden och fick den refererad i länspressen hade gjort samma kommentarer som han gör i dag.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten mycket. Motionen refererades såvitt jag vet i sin helhet i länspressen, och i yrkandet står Storfors och andra orter nämnda. Det jag menade med att det hänt saker i Värmland är att i dag är Lesjöfors på ett annat sätt aktuellt, tyvärr, än det var för någon månad sedan.

Herr talman! I det nu förevarande betänkandet från arbetsmarknadsutskottet, som ju behandlar regionalpolitiken, besvaras min motion nr 1092 till innevarande riksmöte. I den föreslås ändringar i stödområdesindelningen och förenklingar i reglerna för det regionalpolitiska stödet. Utskottet avstyrker bifall till motionen men yrkandena följs upp i reservation nr 25 mom. nr 54. Jag vill först påminna om att Bergslagsområdet är och kommer att bli ett område i landet med stora omställningsproblem och ett område med vikande sysselsättning. Det rymmer också s.k. bruksorter, som Hällefors och Degerfors i Örebro län, som i extrem grad är beroende av en enda industri, och där resp. orter står och faller med dessa industrier. Vad som behövs i Bergslagen, och sålunda också behövs i de norra och västra delarna av Örebro län, är ett mera differentierat näringsliv och en plan för stabilisering och utveckling av de basnäringar som redan finns. Den strukturplan för specialstålsindustrin som man här förhandlat fram är i dessa stycken helt otillräcklig. Den planen säkrar inte sysselsättningen i framtiden annat än möjligen för en del av dem som nu är sysselsatta i berörda basindustrier. Nedläggningshotet för bl.a. den metallurgiska verksamheten på vissa orter ligger kvar. Jag hör inte till dem som tror att det regionalpolitiska stöd som kan utgå inom stödområdena kan lösa de regionalpolitiska problemen, men jag anser att stödet i vad gäller etablering av mindre företag ändå kan ha viss betydelse och underlätta för utsatta kommuner att dra till sig åtminstone någon ny sysselsättning. Nu svarar utskottet att stödområdesindelningen och systemet med stödområden är föremål för utredning och att det snart kommer ett utredningsförslag. Därför föranleder motionens förslag ingen åtgärd. För min del vill jag framhålla att min erfarenhet är att det kommer att ta tid innan något nytt kommer ut av en utredning — och under tiden fungerar det bestående systemet. Därför menar jag att hinder inte skall möta att göra vissa ändringar i stödområdesindelningen redan nu. Vad sedan gäller mitt andra yrkande, att riksdagen hos regeringen skall begära sådana ändringar i regelsystemet för lokaliseringsstödet att detta kan handläggas på ett snabbt och smidigt sätt, så är jag medveten om att det kan komma förslag från utredningen som kan leda i den riktning som motionen kräver. Jag anser det vara synnerligen angeläget att så kommer att ske. Slutligen: Även om vi just nu upplever en konjunktur som är bättre än under de senast gångna åren, så är behovet av etablering av nya sysselsättningstillfällen i de norra och västra delarna av Örebro län så angeläget att ändringar i stödområdesindelningen bör göras redan nu. Dessa ändringar innebär att Ljusnarsbergs och Hällefors kommuner samt Guldsmedshyttans och Ramsbergs församlingar i Lindesbergs kommun överförs från stödområde C till stödområde B. Vidare föreslås att Karlskoga och Degerfors kommuner inplaceras i stödområde C, där de ur vissa synpunkter redan finns. De har inte blivit formellt inplacerade — och vi anser alltså att det bör ske. Herr talman! Med det anförda yrkar jag för min del också bifall till reservation nr 25, av Lars-Ove Hagberg, vid arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 23.

Herr talman! I början av 1970-talet myntade dåvarande AMS-chefen uttrycket att Västmanland är länet utan problem. Vi protesterade och näringslivsutvecklingen har ju givit oss rätt. Västmanland är det län i landet som har den största sysselsättningsgraden inom tillverkningsindustrin. Vårt näringsliv är beroende av den internationella konjunkturen — vid nedgång drabbas sålunda vårt län hårdare än andra. Vår industri domineras av verkstads-, skogs-, ståloch järnindustrin. Vår industri är en del av Bergslagens. Våra bruksorter har ett ensidigt näringsliv, som sålunda är mycket känsligt näringspolitiskt. Frågan är om inte Bergslagen har drabbats hårdare än andra regioner just beroende på att våra basnäringar genomgår en omstrukturering. Låt mig bara nämna några orter inom Västmanlands län — ni känner igen dem via massmediarubriker: Skinnskatteberg, Riddarhyttan, Norberg, Fagersta, Hallstahammar och Surahammar. I viss omfattning har också Köpingsregionen berörts. Industrins omstrukturering har inneburit nedläggning av Spännarhyttan i Norberg, metallurgin i Surahammar och järnbruket i Hallstahammar. Bara dessa tre enheter innebar en nedbantning av sysselsättningen i berörda kommuner på över 1 000 personer. Konsekvenserna är naturligtvis ännu mera negativa, ty när en industrisektor av denna storlek försvinner så medför det draghjälp till andra problem. Detta gäller t.ex. Hallstahammar. Järnverket, som tillkom på 1600-talet, omfattade när det nedlades 550 anställda. I dag sysselsätts endast 75 personer. Ser man på situationen under en femårsperiod, menar man att denna ort har förlorat 2 000 arbetstillfällen, de flesta inom metalloch verkstadsindustrin. Om jag nämner ytterligare orter som Skinnskatteberg, och att vi fortfarande inte vet vad som blir slutresultatet i Fagersta, så tror jag att minnesbilden av vårt läns problem står fullt klar för riksdagens ledamöter. Vår situation är dramatisk. I dag kan bilden kanske synas litet ljusare, men trots allt måste vi sätta stora frågetecken inför morgondagen, och jag skall öppet säga att vi är mycket oroliga för det. För att ytterligare komplettera bilden kan jag säga att länets befolkning sedan 1975 har minskat med 3 000 personer. Utflyttningen har kraftigt öÖverstigit inflyttningen. Nettoförlusterna berör drygt 5 000 personer. Få län kan redovisa så dystra siffror. Situationen i länet har också medfört att länsstyrelsen har ställt upp vissa regionalpolitiska krav, nämligen O att Fagerstaregionen inplaceras i stödområde B, samt O att Hallstahammar och Surahammar placeras i stödområde C. I vår länsmotion — som också berörs i detta betänkande — noterar vi följande: ”Trots omfattande näringspolitiska insatser på kommunal och regonal nivå fortsätter den negativa utvecklingen i Västmanland. Detta motiverar nu särskilda statliga insatser för att vända utvecklingen i länet. Detta gäller främst bruksorterna.” Regeringens proposition 1983/84:157, som berör strukturförändringarna inom specialstålsindustrin och dess inriktning, omfattar också de särskilda åtgärderna för att stödja Bergslagen. Vi är mycket glada över detta initiativ. Med anledning av denna proposition har vi i en motion hävdat att bruksorterna Hallstahammar och Surahammar också uppfyller de kriterier som legat till grund för att avgränsa det område i Bergslagen som regeringsförslaget omfattar för långsiktiga åtgärder för främst industriell förnyelse i Bergslagen. I alla näringsgeografiska läroböcker som jag kommit över återfinns bruksorterna utefter Kolbäcksån i Bergslagsområdet — må vara att området också gränsar till Mälarregionen. Hallstahammar och Surahammar är en del av järnbärarlandet. Dess industriella struktur har präglat dess industrialisering, och den under senare år djupgående krissituationen har hårt drabbat orterna. I dag har man i debatten trätt om var gränserna skall dras, men ingen kan ifrågasätta att denna del av Västmanlands län tillhör Bergslagen. Den regionalpolitiska bedömning som industriministern gör i propositionen — på s. 19 — utgör ju inget hinder, utan de namngivna orterna bör mycket väl kunna införas bland de i propositionen angivna Bergslagskommunerna. Jag är medveten om industriministerns kunskap om kommunernas situation, och arbetsmarknadsutskottet har i sin skrivning också noterat situationen. Sålunda är jag inte så orolig för de bedömningar som görs inom industridepartementet. Däremot har jag en viss erfarenhet av att andra statliga organ, som ofta räknas som tunga remissinstanser, ser mera begränsat och mera bokstavligt på innebörden av bidragsområden, och dessas tolkningar av propositionen är inte alltid så praktiska. Tar man del av industriministerns tankegångar ser man att det finns ett mera flexibelt tankesätt. Arbetsmarknadsutskottet skjuter in sig på dessa motiveringar, man har en mera positiv syn och tolkar stödformerna mera öppet. Det är i och för sig glädjande för de hårt prövade bruksorterna. Jag instämmer med Hans Petersson i Hallstahammar, som nämnde att regeringskansliet inom kort får ett ärende till prövning. Det gäller en industrilokalisering — ett bra utvecklingsprojekt inom trävaruindustrisektorn — som skulle innebära en mycket positiv utveckling för Hallstahammar. Det ärendet visar hur centralt det är att vi har möjlighet att driva en selektiv industristödspolitik. Utan samhällets medverkan skulle en nyetablering av denna art icke kunna ske.

Herr talman! Jag tänkte inte alls prata regionalpolitik eller tala om någon specifik region eller ort i detta anförande. Den motion från vpk som har tagits upp i detta betänkande och som har föranlett reservation 38 är egentligen skriven i säkerhetspolitiskt och försvarspolitiskt syfte och har att göra med den syn på dessa frågor som vpk har företrätt i många år. Vi har länge drivit begreppet ”det sårbara samhället” och sagt att det är viktigt för Sverige att bygga upp ett väl fungerande civilt samhälle som är tåligt och som är anpassat till en svår situation som kan inträffa, exempelvis vid beredskap och krig. Vi har i det sammanhanget också tagit upp begreppet levande skärgårdar. Det har i allra högsta grad aktualiserats genom de ubåtskränkningar som under de senaste åren har väckt mycket stort rabalder i vårt land. Vi har sagt att det bästa som vi kan göra för att förstärka kontrollen och övervakningen utefter våra kuster — som är något av de längsta i Europa — är att vidmakthålla bebyggelse och se till att civila myndigheter typ lotsverket, sjöfartsverket och tullverket kan bibehålla en närvaro på så många platser som möjligt. Precis som på alla andra områden i det kapitalistiska samhälle vi lever i driver marknadskrafterna här fram en helt annan utveckling — det tunnas ut och skärs ned. Det talas mycket om besparingar och nedskärningar i den offentliga sektorn. Alla de här uppräknade civila statliga myndigheterna hör till den offentliga sektorn. De får vidkännas sänkta anslag, minskad personalstyrka osv. Till dem finns det inga pengar. Tidigare i dag i huvuddebatten — om man så får säga — med industriministern talades det mycket om 100 miljoner hit eller dit i regionalpolitiskt stöd. Det gjordes en ganska stor affär av 100 miljoner. När det gällde att ge den militära sektorn mer pengar gick det emellertid bra att på ett bräde, till att börja med, anslå 250 miljoner för ubåtsskydd. Sedan gick det ännu mycket lättare för alla partier utom vpk — borgare och socialdemokrater i skön förening — att öka de militära anslagen med 600 miljoner per år för vart och ett av de tre kommande åren räknat i 1983 års penningvärde, vilket betyder att det kanske blir både 700 och 800 miljoner de sista åren. Totalt blir det i alla fall en bit över 2 miljarder. Till att förbättra förhållandena så att vi får en bofast befolkning i skärgården eller till att öka de civila möjligheterna att hålla i gång lotsplatser och förbättra kustbevakningen finns det emellertid inga pengar. Det är ganska avslöjande, och ynkligt, att det är på detta sätt. Vi vet alla att vi har mycket dålig kontroll över de miljoner som vi nu pytsar ut till de militära myndigheterna. Jag påpekade i den försvarspolitiska debatten i fredags att det har kommit rapporter från riksrevisionsverket som säger att ingen egentligen vet hur militären använder sina pengar. Till militären är ni ändå med och anslår medel! Men när det gäller att satsa några ynka miljoner i stället för miljarder på regionalpolitiska åtgärder för att hålla en levande skärgård och minska sårbarheten finns det inga pengar. Det borde bli ett omtänkande på denna punkt. Speciellt borde socialdemokratin hålla sig för god för att i dessa frågor ständigt gå ihop med moderaterna och anslå mer pengar till en militärapparat som blir allt mindre effektiv och som vi har allt mindre nytta av. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till reservation 38.

Herr talman! Jag tänker i mitt anförande belysa situationen i Stockholms län — min hembygd. Stockholms län har 1,8 miljoner invånare, många inflyttade från andra län, en del även från andra länder. I storstaden bor de rikaste, men även de fattigaste. Det finns i vårt län många familjer som lever under mycket svåra förhållanden. Kontrasterna är helt oacceptabla. I storstaden blir allting mer uppmärksammat, mer koncentrerat. Storstaden som miljö beskrivs ofta i mörka färger, och många vill endast se det destruktiva och livsfientliga som finns i storstadsmiljön. Verkligheten är dock en annan. Men det är viktigt att det goda och det positiva får bevaras och utvecklas. Detta utgör ett försvar för storstaden. En politik som särskilt tar till vara dessa värden och utvecklar storstadens kvaliteter, samtidigt som den motverkar otryggheten och orättfärdigheten, är därför i allas intresse. Enligt min mening borde en sådan politik vara av allmänt intresse för hela vårt land. Arbetsmarknaden är hårdare uppdelad här än på många andra håll i landet. Herr talman! I dagstidningarna har man de senaste månaderna kunnat läsa om situationen på arbetsmarknaden i Stockholmsområdet med allt svartare rubriker. Det här visar en del av den verklighet som präglar Stockholmsområdet — en utveckling som vi inte kan tillåta. Sämst har man det i de södra delarna av vårt län. Stockholms län har regionala obalanser av betydande slag som måste rättas till. I detta län bor en stor del av landets arbetslösa. I procenttal av befolkningen eller de arbetsföra männen och kvinnorna är det kanske inte så sensationella siffror. Men man måste se litet längre än till de kalla procenttalen, som det så ofta talas om i debatten. Om man tar marssiffrorna finner man att 15 800 personer var arbetslösa, varav 3 650 öppet arbetslösa ungdomar, 2 200 i ungdomslag och 1 000 som utnyttjade rekryteringsstödet. Vi måste ställa oss frågan, herr talman: Vad händer med Dina och mina barn? Jag har vid flera tillfällen här i kammaren påpekat att arbetslösa ungdomar far mycket illa i storstäderna, och jag tänker inte sluta att tjata om den saken. Jag vet att oron är mycket stor bland tonårsföräldrar, som har eller väntas få arbetslösa ungdomar. Vad skall hända med mitt barn? säger många. Jag tror inte att någon som inte har upplevt hur det är att söka sitt barn bland missbrukare, leta på gator och torg, kanske på Malmskillnadsgatan, vet vad det innebär och hur det känns. Herr talman! Arbetslösa ungdomar utsätts för stora påfrestningar, inte minst när det gäller knarket — något som vi alla är bekymrade över. Storstäderna är hårdast drabbade på den punkten, vilket alla i riksdagen måste ta sitt ansvar för och vidta åtgärder mot. Det får inte vara så att vi bildligt talat driver våra ungdomar i fördärvet på grund av att de utgör en mindre andel i procent räknat av arbetskraften och att det saknas meningsfull sysselsättning för dem. Detta är en hjärtefråga, som vi alla måste ta allvarligt på. I de södra länsdelarna finns de fattigaste kommunerna, där kommunalråden verkligen fått kämpa för att hålla sina budgetar inom rimliga gränser, medan man i vissa kommuner planerar skattesänkningar, t.ex. i Danderyd, där skatten redan är låg, t.o.m. lägst i landet. Här finns också en större andel invandrare än i övriga delar av landet. De har en mycket svagare ställning på arbetsmarknaden än andra och får jobben med de sämsta arbetsförhållandena och lönerna. Låt mig ta Botkyrka som exempel. Där finns det 24 20 utländska medborgare, men i arbetslöshetsstatistiken utgör de 52 96 av kvarstående arbetslösa för omedelbar placering. Det kan inte vara rimligt att en enda kommun med 100 nationaliteter och 56 olika hemspråk skall klara av alla problemen utan hjälp utifrån. År 1968 hade vi 6,6 Jo utländska medborgare, och 1981 var de 10 96, då hela riket i genomsnitt hade 5 26. Alltså har vårt län tagit emot en större andel invandrare än övriga landet. Detta medför att det blir svårt att på ett bra sätt ta hand om invandrarna, ordna bostäder, svenskundervisning, social service och inte minst skaffa fram arbetstillfällen. I dag har vi omkring 4 000 arbetslösa invandrare. Jag tror, herr talman, att det kommer att bli nödvändigt med ett särskilt sysselsättningsoch utbildningsprogram för våra invandrare. Vi behöver hjälp! Den situation vi har i dag med arbetslöshet och utslagning är en frukt av marknadskrafternas härjningar som ger en bitter eftersmak. Vi behöver en effektiv skatteutjämning, där hänsyn tas till de olika kommunernas befolkningsstruktur och ekonomi. Ingen kan vara betjänt av en ojämn utveckling inom Stockholmsregionen. Vårt förslag innebär en stor satsning på de södra delarna av Stockholmsområdet, där vi också har de största problemen. Herr talman! Till sist: Vi vet att det finns stora sysselsättningsproblem i Norrlandslänen och i andra län, men för den skull får man inte glömma andra krisområden med mycket stora befolkningskoncentrationer.

Herr talman! I motion 1955 redogör vi socialdemokrater på Sörmlandsbänken för sysselsättningsproblemen i Sörmlands län och för vilka åtgärder vi anser behöver vidtas för att förbättra sysselsättningsläget. Även om rapporterna från länsarbetsnämnden den senaste tiden visat på klara förbättringar, kvarstår de strukturella problemen i näringslivet i Sörmland. Krisbranscherna järn-, ståloch tekoindustrierna har haft som följd en ogynnsam utveckling både för befolkningstillväxten och för sysselsättningen. Hårdast drabbad i länet är Eskilstuna kommun. Eskilstuna kommun är starkt präglad av en verkstadsindustri som i stor utsträckning är fjärrstyrd via ägarinflytande och koncernledningar på andra håll i landet. Jämför man Eskilstuna med övriga hårt drabbade kommuner i det mellansvenska industribältet, de s.k. Bergslagskommunerna, finner man att Eskilstuna har en likartad struktur och en likartad negativ utveckling. Låt mig ta några exempel! Eskilstuna har en hög andel industrisysselsatta — år 1980 ca 35 920, mot 26 I i riket som helhet. Eskilstuna har en vikande industrisysselsättning, där arbetstillfällena reducerades med 3 000 under åren 1975-1980, vilket är en minskning med ca 16 HP. När det gäller antalet statsanställda per 1 000 invånare ligger Eskilstuna lågt - 37,7 mot jämförbara kommuner som Karlstad med 60, Örebro med 63 och Västerås med 49. I flera tidigare motioner har vi påpekat att Eskilstuna, sett utifrån de strukturella problemen, borde betraktas som en Bergslagskommun. Det är därför välkommet när industriministern i den s.k. Bergslagspropositionen, där det föreslås vissa regionalpolitiska insatser för Bergslagsområdet, också räknar in Eskilstuna. Industriministern säger i propositionen att vissa insatser kan behöva göras även i Torshälla i Eskilstuna kommun beroende dels på att sysselsättningen vid Nyby Bruk minskat kraftigt, dels på att industrin i övrigt i kommunen genomgått stora förändringar. I arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 23 pekas just på att regeringen räknar med att vissa insatser kan behöva göras i Eskilstuna. Utskottet anför dock att utskottet, med tanke på att två utvecklingsbolag bildats i länet och på att länsstyrelsen tagit fram ett industriprogram, med viss tillförsikt ser positivt på länets fortsatta utveckling. Jag tolkar detta så, herr talman, att utskottet menar att inga ytterligare statliga insatser behöver göras f. n. Det är, som jag tidigare sagt, inget tvivel om att det under det senaste året skett positiva förändringar för länet som helhet. Likafullt är jag övertygad om att det för Eskilstunas vidkommande och för delar av det övriga Sörmland behövs ytterligare statliga insatser. Av de kommuner som skall få del av Bergslagsstödet är det förutom Eskilstuna bara en som inte är utpekad som särskild strukturomvandlingskommun och inplacerad i ett stödområde. Jag är helt på det klara med att förändringar av stödområdesindelningen normalt sett inte bör göras förrän arbetet i den regionalpolitiska utredningen färdigställts. Likafullt bör, med tanke på de regionalpolitiska problemen med en vikande industrisysselsättning och med en fortsatt vikande folkmängd, ytterligare statliga åtgärder snarast sättas in i Eskilstunaområdet. Eskilstuna bör betraktas som en strukturomvandlingskommun till vilken kan utgå lokaliseringsbidrag för investeringar i näringslivet. Samma uppfattning har också länsstyrelsen i Sörmlands län. Detta är en nödvändig del av en mängd insatser som måste göras för att bryta den negativa utvecklingen i Eskilstuna och i norra Sörmland.

Herr talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 23 redovisas under rubriken ”Utvecklingsproblem i landsdelar och län” behandlingen av ett antal motioner, varav jag tänker något kommentera motion nr 1321, vilken jag väckt under allmänna motionstiden. Under 1960-talet skedde, tack vare de regionalpolitiska satsningar som gjordes, en mycket kraftig utveckling av näringslivet i landet, dock med ett undantag, nämligen Gotland, där i stället mycket avvecklades. 1970-talet — i synnerhet den senare delen — medförde en vändning till det bättre, dels genom att Gotland till vissa delar fick åtnjuta stödområdets förmåner, dels genom att villkoren för jordbruket förbättrades. Detta sista är av avgörande betydelse för Gotland. Regeringsskiftet 1982 medförde tyvärr ett brott i den positiva trenden för Gotland. Redan i fjolårets budgetproposition skisserade industriministern en framtidsbild, där endast de tre storstadslänen samt Uppsala, Hallands och Kristianstads län kan räkna med folkökning under 1980-talet. Dessa län skall öka sin folkmängd med 80 000 människor under en period då landets totala folkmängd beräknas öka med endast 40 000 människor. Det måste då betyda att övriga län får avstå en betydande del av sin nuvarande befolkning. Det sades också rakt ut att den stabilitet som präglade glesbygdslänens befolkningsutveckling under 1970-talet inte kommer att kunna bibehållas. Arbetsmarknadsministern framhöll samtidigt att människorna måste acceptera en betydligt ökad pendling i framtiden, om arbetslösheten skall kunna pressas ned. Även om formuleringarna i årets budgetproposition inte var lika klara, finns det ingenting som tyder på att regeringen ändrat uppfattning om politikens inriktning. Den förändrade syn på svensk jordbrukspolitik som regeringen på olika sätt har givit uttryck för ökar tvärtom vår oro för Gotlands vidkommande, i all synnerhet som vi väl känner till den från tidigare socialdemokratiska regeringars politik. När den dåvarande socialdemokratiska regeringen lade fram sina befolkningsramar i början av 1970-talet framgick det att man var beredd att låta Gotlands befolkning minska till 52 000 personer fram till 1980. Dess bättre kom det att blåsa andra vindar i politiken under 1970-talet, och Gotland har i dag nära 56 000 innevånare i stället för de 52 000 socialdemokraterna kunde acceptera. Det krävs ingen livligare fantasi för att föreställa sig vad som skulle ha blivit följden av den samhällsutveckling som socialdemokraterna då stod för. Det är naturligtvis utbyggnaden inom den offentliga sektorn som bidragit till den förhållandevis gynnsamma utveckling som förevarit. Det är också på denna utveckling man byggt de i utskottet redovisade prognoser där man förutskickar en fortsatt positiv utveckling för Gotland och får situationen för vårt län att framstå som i det närmaste bekymmersfri. Jag menar dock att detta är att invagga människor i en tro som inte blir verklighet. Den faktiska utvecklingen kommer att bli en helt annan, och det finns skäl att i dag försöka se verkligheten som den är. Länsstyrelsen i Gotlands län framhåller i sin Länsrapport 1983 att ”det föreligger ett stort behov av kraftfulla och samlade regionalpolitiska satsningar på Gotland. Näringslivsutvecklingen under perioden fram till 1990 innebär, enligt framtagna prognoser, stagnation eller nedgång inom de flesta näringsgrenar. Med hänsyn till beräknad befolkningsoch sysselsättningsutveckling torde bristen på arbetstillfällen 1990 bli ca 2 000. Bristen redan i dag är 1 500. Den begränsade regionala arbetsmarknaden i kombination med den begränsade industrisektorn förstärker ytterligare problemen på arbetsmarknaden.” Denna beskrivning från länsstyrelsens sida visar att dagens förhållandevis gynnsamma befolkningssituation snabbt kan förbytas i sin motsats. Arbetsmarknadsministerns rekommendation om att öka rörligheten genom pendling är inte tillämplig för vår del. I varje fall på sikt är ett arbete utanför Gotland liktydigt med avflyttning från länet. Därför är positiva regionalpolitiska åtgärder en absolut nödvändighet om regionen skall kunna behålla sitt invånarantal. Mot den bakgrunden var det olyckligt att riksdagen inte följde de båda gotländska riksdagsmännens förslag om att dela Gotland i två områden när den nuvarande stödområdesindelningen beslöts våren 1982. Nu ligger hela länet i det lägst prioriterade området, och den placeringen kan godtas vad gäller det mellersta arbetsmarknadsområdet, där Visby med sin förhållandevis goda arbetsmarknad bär upp underlaget. De norra och södra områdena är dock utsatta för en utarmning av människor och sysselsättningstillfällen som gör det nödvändigt att ge dessa områden en bättre stimulans. För att detta skall kunna uppnås krävs att de södra och norra arbetsmarknadsområdena tillförs stödområde B i enlighet med den till motionen fogade kartan. Eftersom stödområdesindelningen ingår i den regionalpolitiska utredningens uppdrag och utskottet av den anledningen inte tar ställning till motionsförslagen på detta område, avstår jag från att yrka bifall till motionen. Jag vill dock uttala förhoppningen att utredningen noga prövar de i motionen framförda synpunkterna. Av helt avgörande betydelse för länet blir den framtida jordoch skogsbrukspolitiken. Den hittillsvarande inriktningen, att all brukningsvärd jord skall odlas och att familjejordbruket skall vara den dominerande företagsformen, är ett absolut villkor för att Gotlands näringsliv skall kunna vidmakthållas. Kravet på att nå balans mellan produktion och konsumtion inom den svenska jordbruksnäringen hävdas ju mycket starkt från regeringshåll, och detta skall uppnås genom produktionsbegränsande åtgärder. Men det får förödande konsekvenser för hela det gotländska samhället, om inte särskilda åtgärder vidtas. Detta framgår klart av den utredning som länsstyrelsen, Gotlands kommun och länets jordbruksorganisationer låtit göra. Den visar att nästan hälften av den yrkesverksamma befolkningen är beroende av att vi även i framtiden har ett jordbruk av minst nuvarande omfattning. Med tanke på att jordbruket är den dominerande näringen och att industrisektorn är liten finns det heller inga möjligheter att i nämnvärd omfattning sysselsätta dem som eventuellt friställs från jordbruket eller dess förädlingsindustrier. En av jordbrukets viktigaste förädlingsindustrier på Gotland är Roma Sockerbruk. Under det gångna året har i olika sammanhang sockernäringens framtid diskuterats, inte minst i anledning av handelsministerns olyckliga uttalande i Gen&dve förra hösten. Sockerbrukets existens var i mitten av 1960-talet allvarligt hotad, men den gången lyckades vi förhindra en nedläggning genom att vi i en utredning kunde visa på sockerbetsodlingens utomordentligt stora betydelse för det gotländska näringslivet, alltså inte enbart för odlarna. En statlig garanti skapades också den gången för fortsatt odling och drift. Den verksamheten har om möjligt ännu större betydelse i dag. En garanti för fortsatt odling och förädling är emellertid nödvändig. I ett frågesvar från jordbruksministern i oktober gavs emellertid knappast några garantier utöver vad nuvarande avtal ger. När nu Sockerbolagets verkställande direktör i den gångna veckan gick ut med ett uttalande, att om rationaliseringar skall ske inom koncernen kommer det att vara risk för sockerbruket i Roma, då bidrar detta starkt till att förstärka den oro som finns vad gäller näringens framtid på Gotland. Herr talman! I annat sammanhang har jag framfört förslag om ett rättvist transportstöd till kommunikationerna mellan Gotland och fastlandet. I morgon kommer vi i denna kammare att diskutera turistnäringens betydelse och möjligheter. Det är andra viktiga inslag i den regionalpolitiska helhetsbild som måste formas för att ge alla dem som vill arbeta och bo på Gotland en möjlighet att få göra detta. Utskottets rekommendation att Gotlands län och kommun bör använda sig av de förutsättningar för en samlad samhällsplanering som finns på grund av de sammanfallande geografiska områdena är i och för sig tacknämlig. Låt mig bara upplysa om att det är en tingens ordning som tillämpats sedan kommunens tillkomst år 1970 och som sålunda är väl beprövad vid detta laget. Herr talman! Med det anförda vill jag alltså främst fästa regionalpolitiska utredningens uppmärksamhet på de orosmoln som finns vid horisonten runt Gotland och som inga gynnsamma prognoser i världen kan få gotlänningarna att bortse ifrån.

Herr talman! En avgörande brist i den hittills förda regionalpolitiken, oberoende av vilken regering vi haft, är att den som utgångspunkt har en planering på privatkapitalets villkor. Den totala bedömningen av behov och förutsättningar saknas. Därför blir heller inte arbetsmarknadsutskottets uttalade önskan ”att den regionalpolitiska medelsarsenalen utformas så att den motverkar tendenser till ökad regional obalans” särskilt mycket att ta på. När utskottet avvisar de olika motionskrav som framförts från skilda delar av landet sker det utan att något perspektiv för regionalpolitiken anges. Som sammanställning av situationen i olika delar av landet har arbetsmarknadsutskottets betänkande sina förtjänster, bl.a. genom tabellmaterialet. När det däremot gäller ställningstagandet till motionskraven lyser håglösheten igenom. Det blir vissa standardformuleringar om att länsstyrelserna disponerar medel för utvecklingsinsatser osv. I motion 1905 har jag kortfattat pekat på några särdrag i utvecklingen i Östergötland. Textilindustrin, som länge dominerade sysselsättningen i Norrköping, har nära nog försvunnit, men också andra industrinedläggningar, bl.a. av Goodyears gummifabrik, har skapat stora problem i kommunen. Motala är en annan kommun där arbetstillfällena inom industrin har försvunnit i rask takt, t.ex. genom avvecklingen av Motala Verkstad. Linköpings stora beroende av militär verksamhet utgör ett särskilt problem. Krisen inom stålbranschen och kapitalets strukturförändringar har haft återverkningar i Boxholm, kristendenserna inom skogsindustrin i de södra länsdelarna. Finspång är beroende av energioch miljömässiga bedömningar, Valdemarsvik har särskilda arbetsmarknadsproblem osv. Detta är inte en fullständig bild av problemen i länet, men den är tillräcklig för att motivera särskilda åtgärder. I motionen pekas också på den andra sidan av situationen i Östergötland, nämligen de särskilda förutsättningarna för att åstadkomma en positiv utveckling. Universitet, teknisk högskola, regionsjukhus och olika statliga verksamheter är viktiga tillgångar. Det finns goda förutsättningar att för andra och nyttigare ändamål utnyttja den militära flygindustrins resurser i form av forskning, teknik och yrkeskunnande. Resurser finns för att skapa andra verksamheter i länet i stället för dem som försvunnit genom industrinedläggningar. Länet bör också vara intressant för utveckling av ett dataoch elektronikcentrum osv. Statliga insatser behövs för att åstadkomma en positiv utveckling. Staten har i stället dragit sig undan även från tidigare engagemang. Exempel på detta är Datasaab i Linköping och Luxor i Motala. Det finns en oroande tendens att samhällsinsatserna dels sker på storföretagens villkor, dels begränsas till kampanjer av typ ”starta eget”. De medvetna insatserna från statsmakternas sida i syfte att tillvarata resurser och att uppnå långsiktig utveckling saknas. I motion 1905 begärs att riksdagen hos regeringen hemställer om initiativ för utformning av ett åtgärdsprogram för utveckling och sysselsättning i Östergötland på grundval av länets speciella struktur. Vad anser arbetsmarknadsutskottet om ett sådant grepp i regionalpolitiken? Det enda som utskottet anför är att Östergötland enligt regeringens beslut förra året får disponera 2,3 miljoner för regionala aktiviteter! Kravet på statliga insatser för ett utvecklingsprogram kan inte besvaras med ett par miljoner till länet. Det kravet är av kvalitativt annat slag. Lars-Ove Hagberg har reserverat sig till förmån för motionens krav på statlig medverkan till ett utvecklingsarbete i Östergötland och att ett åtgärdsprogram upprättas. Jag vill, herr talman, yrka bifall till reservation nr 26.

Herr talman! I motionerna 325, 707 och 1925 tar Sivert Carlsson och jag upp de regionalpolitiska problemen i Kalmar län. Jag skall dessutom ta upp motion 872 av samtliga centerledamöter från Småland och Östergötland, som berör de småländska inlandskommunernas speciella problem. Kalmar län tillhör de län som enligt arbetsmarknadsutskottets statistik över sysselsättningsutvecklingen i länet, som visas i tabell 1 på s. 18, har haft den kraftigaste minskningen av sysselsättningen under 1981-1982. Det är därför ganska naturligt att vi i flera motioner tar upp länets problem i detta sammanhang. Statsmakternas åtgärder för att hjälpa länet i dess ansträngningar att motverka denna negativa trend har inte varit tillräckliga. Befolkningsminskningen i Kalmar län har accelererat under 1983. Minskningen med 682 personer är den största i Götaland. Länet har tillsammans med Jämtland den äldsta befolkningen i landet. 19,3 96 av länets befolkning är över 65 år — riksgenomsnittet är 16,6 96. En fjärdedel bor i glesbygd — det är betydligt över riksgenomsnittet. Under de senaste två åren har den öppna arbetslösheten ökat med nära 40 96 eller med 3 151 personer. Även om en liten förbättring kan skönjas just nu på grund av högkonjunkturen, är f.n. 3 680 personer öppet arbetslösa i länet. 5 300 är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det utgör en total arbetslöshet på omkring 9 000 personer. Länet drabbas trots högkonjunkturen i en rad branscher särskilt hårt av det låga byggandet i landet. F.n. ligger det varsel utlagda på alla de tre småhusfabrikerna i länet, omfattande 200 anställda. Det är en dyster arbetsmarknadssituation. I motion 325 har vi anvisat en rad åtgärder som borde sättas in. Vi har krävt att riksdagen ger regeringen till känna nödvändigheten av att dessa åtgärder sätts in i Kalmar län. I motion 707 tar vi upp den statliga sysselsättningen i länet. Kalmar län är det län som i jämförelse med alla andra har den lägsta andelen statligt anställda. Vi menar att det är en rättvisefråga att de statliga arbetstillfällena fördelas mer rättvist över landet. Alla är med om att på skattsedeln finansiera dessa arbeten, så även skattebetalarna i Kalmar län. De flesta statliga arbetstillfällena ligger inom samhällets servicesektor, som också bör vara mer rättvist fördelad över landet. Kalmarlänsborna bör ha rätt till samma närhet i fråga om den statliga servicen som andra. Den statliga sektorn genererar också arbetstillfällen. Fler statliga arbetstillfällen i länet skulle göra arbetsmarknaden lokalt mer differentierad och därmed stabilare. Arbetsmarknadsutskottet hänvisar på s. 39 till den prioriteringsordning som skall gälla vid fortsatt omlokalisering och decentralisering av statlig verksamhet. Den prioriteringsordningen antog riksdagen senast i anslutning till 1982 års regionalpolitiska beslut. I den prioriteringen ligger Kalmar län högt, det skall villigt erkännas. Det är bra! Men den prioriteringen har gällt länge nu. Redan långt dessförinnan gjordes uttalanden om att Kalmar län står i tur att få statliga arbetstillfällen. Men ännu har ingenting hänt, inte en antydan! Sedan 1982 har beslut i denna kammare kunnat fattas om utlokaliseringar av verksamhet, men det har inte skett. Statens energiverk t.ex. blev kvar i Stockholm. Andra exempel kan också tas fram. Det är dags att statsmakterna nu lever upp till innebörden i det regionalpolitiska beslutet från 1982 vad beträffar Kalmar län. Vi nöjer oss inte med ord. Nu måste det bli handling! I motion 1925 tar vi upp ökat behov av regionalpolitiskt stöd till Kalmar län. Här noterar jag med tillfredsställelse att det i utskottet — jag hoppas att det också lyckas i kammaren — gått att samla en majoritet för en höjning av det regionalpolitiska stödet i förhållande till vad regeringen har föreslagit. Detta skulle rimligen också innebära en ökning av stödet till Kalmar län. Jag förutsätter att regeringen vid fördelningen av anslagen för regionala utvecklingsinsatser beaktar vad vi har framfört i motionerna. Detsamma gäller motion 872. I den motionen tar samtliga centerledamöter från Smålandslänen och Östergötland upp de speciella problem som finns i glesbygdskommunerna runt det småländska höglandet. Området är geografiskt sammanhängande och har likartade problem. Det omfattar kranskommuner i fyra län. Man kan fråga sig: Vad har regeringen och socialdemokraterna egentligen emot de småländska inlandskommunerna? Varför lägger man inte fram en särskild småländsk höglandsproposition, då man ju lägger fram en Bergslagsproposition? Utvecklingen och strukturen i de småländska inlandskommunerna motiverar faktiskt detta. Där har t.ex. avfolkningen från landsbygden varit särskilt markant, bland de kraftigaste minskningarna i landet under de senaste 25 åren. Över 37 000 människor har flyttat sedan 1960. Näringslivsstrukturen är besvärande, servicegraden låg, sysselsättningen ständigt vikande, kommunikationerna eftersatta och mycket annat, medan grundförutsättningarna för en positivare utveckling egentligen är mycket goda. Nu ser det emellertid ut som om det här området faktiskt skall bli hjälpt utan någon särskild proposition. I vår motion har vi föreslagit att 20 milj.kr. ur årets budget avsätts till särskilda regionalpolitiska utvecklingsinsatser i det berörda området. Vi har också anvisat en rad åtgärder. Utskottsmajoriteten föreslår att 100 milj.kr. avsätts utöver regeringens förslag. Det kanske kan bli den ”kick” som vänder utvecklingen i de småländska inlandskommunerna i positiv riktning. Jag vill tacka utskottsmajoriteten för en positiv behandling av motionen och har självfallet inget annat yrkande på den här punkten än bifall till utskottsmajoritetens förslag. Jag yrkar samtidigt avslag på den socialdemokratiska reservationen nr 16, där reservanterna envisas med att motarbeta de svaga regionerna här i landet. Det är beklagligt! Jag yrkar vidare, herr talman, bifall till samtliga centerreservationer och i övriga delar bifall till vad utskottet anför.

Herr talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 23 behandlas bl.a. ett antal motioner som rör förhållandena i Blekinge län. Det torde vid det här laget vara väl känt för kammarens ledamöter att Blekinge är ett län som sedan mitten av 1970-talet brottats med betydande arbetsmarknadsproblem — problem som varit så allvarliga att länet, som det enda i landet, under nu åtta år i följd drabbats av en kraftig befolkningsminskning. Hårdast drabbad har Olofströms kommun varit med en minskning av invånarantalet med drygt 11 96 sedan 1975. Orsaken till denna utveckling är främst att söka i den dominerande ställning som industrisektorn har för sysselsättningen i länet. Nära 40 96 av den totala sysselsättningen återfinns inom denna sektor. Svårigheter för industrin i kombination med långtgående strukturförändringar fick utomordentligt svåra konsekvenser för arbetsmarknaden i länet, med en arbetslöshet högt över riksgenomsnittet. I ett högt industrialiserat län som Blekinge märks nu positiva effekter av den socialdemokratiska regeringens ekonomiska politik. Antalet arbetstillfällen inom industrin ökar, och det finns en uttalad optimism inom stora delar av det blekingska näringslivet. Det regionalpolitiska stöd som främst riktats till Olofströms kommun men som även kommit andra delar av länet till del har utgjort ett positivt bidrag till denna utveckling. De arbetsmarknadspolitiska resurser som tillförts länet har legat på en hög nivå. Men trots dessa mycket glädjande tendenser finns fortfarande anledning till stor oro. Arbetslösheten i länet är fortfarande hög — alltför hög — och det finns anledning att befara att den, trots den goda utvecklingen inom industrin, inte kommer att kunna pressas ned i tillräcklig omfattning. Neddragningarna inom försvarssektorn kommer att drabba främst Karlskrona kommun hårt, men även Ronneby kommun berörs i det här fallet. I Karlskrona svarar försvaret och försvarsmaterielindustrin för hela 12 90 av den totala sysselsättningen, en siffra som berättar om ett stort beroende av denna sektor. Kommunen har genom åren också hårt fått känna av detta beroende och vilka konsekvenser det kan få. Mellan 1960 och 1980 har antalet försvarssysselsatta minskat med ca 2 000. Under 1980-talet har redan ett stort antal arbetstillfällen försvunnit, och med de nya nedskärningar som kan väntas beräknas under detta decennium ca 1 100 arbetstillfällen försvinna inom försvarssektorn. Det motsvarar en nedläggningstakt av ett regemente vart tredje eller fjärde år. Också de regionaliseringar som har skett inom statlig förvaltning har i allt väsentligt utfallit till länets nackdel. Länsstyrelsen räknar i sina prognoser med en fortsatt befolkningsminskning under 1980-talet. Arbetsmarknadsutskottet visar i sitt betänkande förståelse för de krav som vi har fört fram i våra motioner. Beträffande vårt krav på en förlängning av det regionalpolitiska stödet säger utskottet att problemen på arbetsmarknaden i Olofströms kommun motiverar att stödet bör utgå även nästa år på samma sätt som i år. Utskottet utgår också från att ”länet i sin helhet mot bakgrund av problemens omfattning behandlats generöst när frågor uppkommer om regionalpolitiskt stöd till välgrundade projekt”. Även våra krav på lokalisering av statlig verksamhet till Blekinge möter förståelse. Utskottet erinrar om den prioritering som riksdagen tidigare har beslutat om och som innebär att bl.a. sydöstra Sverige tillhör de prioriterade delarna av landet. Jag vill i detta sammanhang säga att det finns konkreta, väl bearbetade och genomtänkta förslag, framförda av länets myndigheter och kommuner, som skulle kunna få stor betydelse för länets framtida utveckling. När riksdagen nu står i begrepp att slå fast att sydöstra Sverige tillhör de områden som skall prioriteras vid statliga lokaliseringar, vill jag bara konstatera att det är hög tid att dessa riksdagens upprepade uttalanden leder över från välvilliga ord till praktisk handling. Herr talman! Jag yrkar bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i här berörda delar.

Herr talman! Det finns utan tvivel en regional obalans av tidigare form, dvs. en obalans mellan norra och södra Sverige och mellan landsbygd och tätorter. Men efter hand som genomgripande strukturförändringar har drabbat flera av vårt lands tidigare basnäringar har även län och regioner som tidigare betraktades som överhettade fått stora sysselsättningsproblem. Hit hör inte minst Malmöhus län. Enligt den senaste arbetsmarknadsstatistiken för Malmöhus län, som gäller april månad, kan vi utläsa följande siffror för de mest drabbade kommunerna i Skåne. Uppgifterna gäller vid månadens slut kvarstående arbetssökande utan arbete, aktuella för omedelbar placering, i förhållande till arbetskraften. När det gäller ungdomar under 25 år leder Trelleborg med 8,9 20. Sedan följer Ystad med 8,3 26 samt Malmö och Helsingborg med 7,2 20. Medeltalet för länet var 6 96 och för hela riket 5,1 9. När det gäller placeringar i beredskapsarbete ligger de orter som jag har nämnt på ungefär 2 70, något över länets medeltal, som i sin tur ligger över medeltalet för riket. Belysande för situationen i Malmö är att det finns 13 arbetslösa per ledig plats. Det är det dubbla mot länet i genomsnitt och mer än tre gånger medeltalet för hela riket. Till detta skall läggas vad beträffar Landskrona att andelen arbetslösa över 54 år är så hög som 13,3 26, en direkt effekt av varvsnedläggelsen. Motsvarande siffra för länet är 6,3 90 och för hela riket 5,5. Det mest oroande i denna statistik är det höga procenttalet för arbetslösa ungdomar under 25 år, trots att alla de som nu har arbete i ungdomslag inte räknas in i denna siffra. Ungdomslagen har utan tvivel haft en positiv effekt på kort sikt, men vi måste alla ställa frågan: Vad kommer att hända alla dessa ungdomar när de uppnår 20-årsåldern? Är det då beredskapsarbete som väntar för dem som inte lyckats få fast fot i det reguljära arbetslivet? Detta är en allvarlig fråga. Det är därför med tillfredsställelse vi från centern konstaterar att vårt krav på ungdomslag även i det privata näringslivet — som ju faktiskt slogs fast i kompromissöverenskommelsen — nu efter en trepartimotion från c, m och fp, som tillstyrkts av ett enigt utskott, ytterligare kommer att slås fast i lagtext. Jag tror att det är i det privata näringslivet dessa ungdomar kommer att få lättast att få fast fot i mera varaktiga anställningar. Under allmänna motionstiden väckte vi fyra centerledamöter från Malmöhus län — med Stig Josefson som första namn — en motion, nr 2392, angående arbetsmarknadssituationen i länet. Motionen behandlas i arbetsmarknadsutskottets betänkande 23, och utöver vad jag redan anfört vill jag göra ytterligare några kommentarer. Utskottet konstaterar — liksom vi motionärer — att Skåne under senare år haft problem med att upprätthålla sysselsättningen och att detta framför allt gällt kommuner där företagen drabbats av strukturförändringar inom varvsoch tekosektorerna. I Malmö är faran ingalunda över när det gäller Kockums varv. Uppenbarligen föreligger det stor risk för ytterligare neddragningar i den mycket kärva konjuktursituation som alltjämt råder för den internationella varvsmarknaden. Därför behövs det för Malmös del kraftfulla åtgärder för att möta en sådan situation. När det gäller offentlig verksamhet inom administration och forskning bör Malmös ställning stärkas, inte minst efter beslutet om avveckling av tandläkarhögskolan. Som positiva faktorer för länets näringsliv nämner utskottet bildandet av Landskrona Finans AB och den ökade samverkan mellan forskning och näringsliv som resulterat i forskarbyn IDEON i Lund. Båda dessa satsningar är utan tvivel av stor betydelse för näringslivets utveckling i länet, men mycket av dessa insatser får inte full effekt förrän på längre sikt. Detta gäller För Landskrona var tillkomsten av Landskrona Finans AB en ovärderlig insats för att reda upp den akuta situation som Landskrona-Svalövsregionen drabbades av till följd av den största företagsnedläggelse som förekommit i Sverige. Men mycket återstår att göra både för att läka såren och för att ta till vara och utveckla alla de idéer till nya verksamheter som spirar efter varvsepoken. Tyvärr uppvägs mycket av de positiva utvecklingstendenserna av orosmoln som vilar över redan väl etablerade företag. Jag tänker nu i första hand på vad som kan bli följden om regeringen får igenom sitt förslag om gödselmedelsskatt. Det kan leda till att Supra tvingas lägga ner en NPK-fabrik i Sverige — kanske i Landskrona. Protesterna har inte uteblivit, vilket bl.a. framgår av det brev de fackliga organisationerna tillställt jordbruksministern och som vi riksdagsledamöter fått kopia av. Jag har här framhållit nödvändigheten av att de negativa sysselsättningseffekter vi har i länets större orter upphävs. Detta är en förutsättning för att även länets mindre orter med omgivande landsbygd skall få en gynnsam näringslivsstruktur, men vi måste också arbeta för direkt lokalisering av småföretag till dessa orter. En förutsättning för att detta skall lyckas är att vi har goda kommunikationer på såväl vägar som järnvägar. Här finns mycket att göra både vad avser underhåll och ombyggnader, vilket i sig skulle kunna ge många arbetstillfällen. Detta har vi också påpekat i vår motion. Malmöhus län är ett utpräglat jordbrukslän med en omfattande livsmedelsindustri, som står på en internationellt hög nivå. Det är därför med stor oro vi ser hur man från socialdemokratiskt håll driver frågan om s.k. produktionsanpassning både när det gäller animalieoch vegetabilieproduktion. En sådan politik kan leda till ett stort sysselsättningsbortfall inom livsmedelsindustrin. Detta får inte ske. Vi måste utveckla i stället för att avveckla. Detta gäller även fiskindustrin. Slutligen vill jag — med hänvisning till vår motion — understryka vikten av att färjeförbindelserna över Öresund snabbt förbättras. Det har avgörande betydelse för utvecklingen i alla våra tre sundsstäder och regionerna däromkring. Jag hinner inte i dag att gå närmare in på frågan utan hänvisar främst till den interpellationsdebatt vi hade här i kammaren den 21 maj. Herr talman!

Herr talman! Det blir tydligen flera anföranden i rad om problemen på arbetsmarknaden i Skåne. Att de har placerats sist på talarlistan hoppas jag inte är något mått från riksdagens sida på hur man ser på behoven av statligt stöd i Skåne. Det känns emellertid litet konstigt, det vill jag gärna ha sagt. I arbetsmarknadsutskottets betänkande 23 behandlas motion 1076 om arbetsmarknadspolitiska åtgärder i Skåne. Motionen har undertecknats av de skånska socialdemokratiska riksdagsledamöterna. Anledningen till att vi under den allmänna motionstiden har avlämnat motionen är den stora arbetslöshet som de båda Skånelänen drabbats av under flera år. Liksom i övriga län ökade den under 1983, vilket inger stora farhågor. Visserligen har den dystra arbetsmarknaden svängt något till det bättre när det gäller sysselsättningen. Nu kommer alltmer optimistiska rapporter från arbetsmarknaden i Skåne. Det känns bra att det äntligen verkar vara en svängning på gång efter så lång tid av ökad arbetslöshet. Men trots dessa glädjande tendenser är arbetslösheten i Skåne på tok för hög. Arbetsmarknadsstatistiken för april månad i år visar att det är nära 20 000 i Skåne boende som är arbetslösa. I procent betyder det i Malmöhus län 4 96, i Kristianstads län 3,6 96, men värst, som Sigvard Persson nyss sade, är det i Malmö kommun, där man hade inte mindre än 5,8 90 arbetslösa vid den räkning som förekom för april. Jag har nämnt dessa siffror för att understryka att vi har haft och fortfarande har stora besvärligheter med att nedbringa arbetslösheten. Den uppgiften är precis lika svår i Skåne som i andra delar av landet. = Vi har i Skåne en industristruktur som skiljer sig i flera avseenden från den i landet i övrigt. Således har livsmedelsindustrin och den kemiska industrin stora sysselsättningsandelar i de båda Skånelänen. Vidare har vi rätt stora sysselsättningsandelar inom jordoch stenindustrin i Malmöhus län och inom träindustrin i Kristianstads län. Verkstadsindustrins andel är däremot förhållandevis liten och i avtagande. Det kan konstateras att den pågående strukturomvandlingen inom den skånska tillverkningsindustrin har medfört en reducering av antalet arbetstillfällen inom tillverkningsindustrin med bortåt 10 26 under perioden 1970-1981. För att vrida utvecklingen åt rätt håll behöver det skånska näringslivet återta minst de arbetstillfällen som gick förlorade under 1970-talet. Men dessutom krävs att de lokala och regionala marknaderna växer så att det årligen kan tillföras 2 0004 000 nya arbetstillfällen i Skåne, varav minst en tredjedel måste stå att finna inom industrin. All utveckling i Skåne är naturligtvis inte bara dyster. Många bedömare hyser uppfattningen att utvecklingspotentialen när det gäller industrisektorn står att finna inom den högteknologiska förädlingsindustrin. Exempel på sådana industriföretag finns i Skåne. Vi har Gambro, Tetra Pak, Draco, Leo, Boliden, Perstorp, m.fl. Dessa företag har en ständig expansion, men expansionen är i liten utsträckning knuten till Skåne. I synnerhet bör, för Skånes vidkommande, livsmedelssektorn vara möjlig att utveckla. BI. a. kan detta ske i samarbete med Lunds universitet och lantbrukshögskolan i Alnarp. På samma sätt bör det vara möjligt att genom satsningar på fiskförädlingsindustri ta till vara mycket av de fångster som görs i Östersjön och som i dag till stora delar transporteras till Danmark och Norge. Detta går emellertid inte av sig självt, vilket man tycks tro från utskottets sida. Jag tror att det är nödvändigt med ett samarbete mellan livsmedelsindustrin, forskningen, finansiella institutioner och statsmakterna. Vi föreslår i motionen att detta skall organiseras endera i stiftelseform eller i utvecklingsbolag. Vi föreslår också att möjligheterna till sådana samarbetsformer bör närmare utredas. I fråga om livsmedelsindustrins möjligheter att vidareutvecklas spelar självfallet exporten av färdiga produkter en stor roll. Vi menar att regeringen måste utarbeta ett särskilt exportprogram för Skåne, bl.a. med stöd och stimulans till livsmedelsindustrin. Som jag nyss nämnde kommer en större andel av den framtida sysselsättningen att ske i högteknologiska branscher. Samhällets resurser för att stödja en sådan utveckling är redan betydande, men de är enligt vår mening ojämnt fördelade. Exempelvis uppgår inte det regionalpolitiska stödet till de båda Skånelänen till belopp som motsvarar Skånes andel av landets befolkning, produktion och sysselsättning. Om en fortsatt snabb strukturomvandling av det skånska näringslivet inte skall leda till ständigt hög och ökande arbetslöshet, menar vi att det krävs ökade regionalpolitiska insatser. Vi menar också att detta skall ske genom en uppräkning av det statliga regionalpolitiska stödet till de båda Skånelänen. Vi har inte krävt högre anslag än vad regeringen föreslår i propositionen, men vi hoppas att regeringen beaktar de olika förhållanden och problem som finns i resp. län när det gäller att i olika avseenden ta hänsyn till medlens fördelning. Detta därför att, vilket jag nämnde tidigare, Skåne har särskilda förhållanden och stora problem med att få fart på utvecklingen och därmed få en ökad sysselsättning.

Herr talman! Ekonomiska resurser är nödvändiga för att vi skall kunna skapa full sysselsättning. Det krävs emellertid också ett näringsliv och en industri som får möjlighet att sälja det som tillverkas. Vi har svårigheter på många håll i landet. Det är tyvärr de människor som har det sämst ställt på arbetsmarknaden som slås ut. Det är ungdomar, som inte ännu fått ett fäste på arbetsmarknaden, eller som inte får komma in på arbetsmarknaden. Det är de äldre, som blir arbetslösa och som har mycket svårt att få nya anställningar. Det är också alla de som bor på orter där industrier läggs ned eller minskar sin sysselsättning. Det är vidare alla de som har någon form av svårare handikapp. Både under dåliga och goda konjunkturer behöver dessa människor samhällets stöd för att kunna ta till vara sin rätt att delta i arbetslivet. I vissa delar av vårt land är problemen särskilt stora. Tidigare har dessa problem varit särskilt framträdande i Norrlandslänen, men även län i södra Sverige har fått problem med sysselsättningen på arbetsmarknaden. Jag skall i korthet belysa problemen i Kristianstads och Blekinge län. Drygt 10 200 personer var aktuella vid Kristianstads läns arbetsförmedlingar för någon månad sedan. Närmare 1 700 av dessa nyanmälde sig då. Kvinnorna dominerar bland de arbetslösa. De utgör 56 960 av det totala antalet arbetssökande. Utöver detta tillkommer varsel om uppsägningar och permitteringar. I februari i år var sammanlagt 35 företag aktuella. 731 personer berördes. Inom länet är det främst träindustrin och byggbranschen som har en kärv marknad. Den offentliga sektorns arbetssituation kommer troligen att kunna hålla sig vid nuvarande arbetsmarknadsläge. I det arbetsmarknadsläge som gäller för Kristianstads län kan konstateras att småföretagen har en stor roll vad gäller tillskapande av nya arbetstillfällen. Man kan också konstatera att småföretag oftast klarar konjunkturförändringar bättre än storföretagen. Med hänvisning till detta anser jag att etablering av småföretag bör underlättas. Detta kan ske på många olika sätt, exempelvis genom generella stimulansåtgärder till näringslivet för att öka sysselsättningen, smidigare lagstiftning osv. Det kommer att krävas både regionalpolitiska och arbetsmarknadspolitiska åtgärder med tonvikt på ungdomslag och rekryteringsstöd. I Blekinge län råder stor arbetslöshet. I november månad 1983 var 4 044 personer i länet arbetslösa. Antalet lediga platser var då 321. Jämfört med augusti månad föregående år har antalet arbetslösa ökat med 547 personer, eller 12,1 26. Blekinge län är därmed ett av de län som har den högsta arbetslösheten i landet. F.n. är 5,7 90 av arbetskraften arbetslös. På varje ledig plats finns mer än 19 arbetssökande. Vidare kan påpekas att 4 900 personer är berörda av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Totalt är ca 9 000 personer, eller 12,6 20 av arbetskraften, utanför den ordinarie arbetsmarknaden. I ett län där så stor arbetslöshet råder måste alla arbetstillfällen tillvaratas och nya skapas. För trygga jobb krävs lönsamma företag. Det innebär att det som är bra för svenskt näringsliv också är bra för Blekinge. Vinstnivån i svenskt näringsliv måste öka i vissa företag, vilket medför större investeringar och bättre exportinkomster, som i sin tur resulterar i bättre ekonomi och fler arbetstillfällen. I motioner till riksdagen har vi från folkpartihåll föreslagit förbättring av kommunikationerna, exempelvis upprustning och elektrifiering av järnvägslinjerna Karlskrona-Kristianstad och Sölvesborg-Älmhult, och uttalat oss för ett bibehållande av den personal som f. n. finns inom försvaret i Blekinge. Upprustning av järnvägar är offensiva satsningar, som ger arbetstillfällen inom flera områden av näringslivet. Blekinge län har mycket få inslag av högskoleutbildning. Det medför att de flestäå ungdomar som vill studera vidare lämnar länet, oftast för all framtid. Det är svårt att återvända efter utbildningens slut, eftersom det finns så få arbetstillfällen i Blekinge län för dem som skaffat sig högre utbildning. Genom att förlägga högskoleutbildning till länet stimulerar man näringslivet och sysselsättningen. För utveckling av näringslivet är det viktigt med ökade kontakter mellan högskola och näringsliv i länet. En högskola med anknytning till försvaret, lantbruket, trädgårdsnäringen och havsforskningen ligger naturligt till med tanke på länets förutsättningar. Det finns ytterligare projekt som kan realiseras i Blekinge län för att öka sysselsättningen. Det erfordras dock medel till regionala utvecklingsinsatser. Det är bra med den höjning på 100 milj.kr. utöver regeringens förslag som utskottsmajoriteten enats om.

Herr talman! I betänkandet om regionalpolitiken behandlar arbetsmarknadsutskottet två motioner väckta av de socialdemokratiska ledamöterna i Kristianstads län. I motion 1048 tar vi upp långsiktiga åtgärder för sysselsättningen i länet. Man kan först konstatera att Kristianstads län är starkt beroende av byggverksamhet, att livsmedelsindustrin är betydelsefull och att länet har ett stort inslag av småföretag. Omkring 30 96 av de industrisysselsatta arbetar i byggmaterielindustrin, vilket visar dess dominans. Under den senaste lågkonjunkturen har stora omställningar skett som en anpassning till den hårt neddragna byggmarknaden. Länets småindustri, bestående av främst snickerier och möbelfabriker, har drabbats hårt, med inskränkningar och nedläggningar som följd. En möjlighet för den byggberoende industrin i länet att komma närmare den kapacitet som den är dimensionerad för är att öka exporten. En annan viktig näringsgren för sysselsättningen i vårt län är livsmedelsindustrin, som även den är mycket känslig för lågkonjunkturer. Prisstopp, förändrade subventioner på baslivsmedel, produktoch förpackningsskatter kan medföra besvärande kast i livsmedelsindustrins förutsättningar. Det är därför angeläget att den pågående livsmedelsutredningen leder till en renodlad livsmedelspolitik. Med anledning av motionen konstaterar arbetsmarknadsutskottet att Skåne under senare år haft problem med att upprätthålla sysselsättningen. Arbetslösheten i länet har under flera år legat över medeltalet för riket. De kommuner som har det särskilt svårt är Osby, Bromölla och Östra Göinge. En viktig utgångspunkt för en framgångsrik regionalpolitik och därmed för sysselsättningen är en allmänt positiv utveckling i samhällsekonomin och industrin. Därför är den nuvarande kampen för att vända utvecklingen i vår ekonomi och industri oerhört viktig för möjligheterna att skapa arbete i vårt område. För att läka de djupa sår som den senaste lågkonjunkturen förorsakade i Kristianstads län genom inskränkningar och nedläggningar av företag är det helt nödvändigt att de arbetsmarknadsoch näringspolitiska åtgärderna för vårt län ökar. Man måste från olika håll satsa mer målmedvetet i östra Skåne för att främja sysselsättningen och näringslivets utveckling. En viktig princip för den framtida politiken är att i hög grad utgå från de enskilda regionernas egna förutsättningar och med utgångspunkt i dessa stimulera en utveckling. Det kräver ökade resurser för vårt län för forskning, planering och utvecklingsarbete. Vi kan i utskottets betänkande konstatera att Kristianstads län får en liten del av anslaget för regionala utvecklingsinsatser. För innevarande budgetår uppgår beloppet för vårt län till 800 000 kr., vilket är det lägsta belopp som utbetalas till någon region. Det är nödvändigt att det sker en rättvisare fördelning av detta anslag. I motionen föreslår vi en rad konkreta åtgärder som kan verkställas omedelbart. Det gäller ökade utbildningsinsatser, främst då yrkesinriktade utbildningslinjer på högskolan och på gymnasienivå. Som exempel kan nämnas yrkesteknisk högskoleutbildning inom dataområdet, som lämpligen bör förläggas till Hässleholm. Vi bör också ligga bra till för en yrkesteknisk livsmedelslinje med hänsyn till livsmedelsindustrins omfattning i länet. I motionen nämner vi även att utvecklingsfonden bör förstärkas med en kontaktsekreterare för att bl.a. analysera företagens behov av forskning och utveckling. Frågan om en gemensam förvaltningsenhet för F 5, F 10 och F 14 bör utredas. Utskottet har i betänkandet inte behandlat motionernas alla delförslag utan har hållit sig till regionalpolitikens grunder. Med anledning härav är det viktigt att departement och myndigheter på central och regional nivå penetrerar de synpunkter som framförs i motion 1048, vars syfte är att främja sysselsättningen i Kristianstads län. I motion 1333 berör vi frågan om lokalisering av myndighet vid översyn av regional organisation. Under senare år har det utvecklats tendenser till överflyttning av offentlig service från Kristianstads län till Malmöhus län. Detta är naturligtvis oroande och kan få allvarliga konsekvenser för östra Skåne. Under 1983 fattades beslut om flyttning av riksbankens avdelningskontor samt länsåklagarmyndigheten från Kristianstad till Malmö. När motionen skrevs cirkulerade det också tankar om att Samhällsföretags regionala stiftelse i Kristianstads län skulle avvecklas och uppgifterna överföras till stiftelsen för Malmöhus län. Även i detta fall skulle huvudkontoret placeras i Malmö. Det förslaget är inte längre aktuellt. Men inom andra områden pågår det diskussion om förändring i regional indelning och därmed flyttning av myndighet. Förändringen har hitintills drabbat enbart Kristianstads län. I längden rubbar det på ett allvarligt sätt den regionalpolitiska balansen i Skåne. Servicen försämras för företag och enskilda människor i östra Skåne. Det leder också till-.en olycklig centralisering till storstaden Malmö. Vi reagerar kraftigt mot denna politik. Vid eventuella framtida ändringar i regional organisation måste man iaktta målen: tillgång till arbete och service i hela landet samt bevarad regionalpolitisk balans. I anslutning till 1982 års regionalpolitiska beslut gjorde riksdagen en prioritetsordning som skall gälla vid fortsatt omlokalisering och decentralisering av statlig verksamhet. Sydöstra Sverige, vari Kristianstads län ingår, fick då hög prioritet. I stället för att minska den offentliga verksamheten i länet är det angeläget att bygga ut denna. I enlighet med riksdagens beslut bör Kristianstads län komma i fråga vid omoch utlokalisering av statlig myndighet.

Herr talman! Malmöhus län och kanske i första hand de sydvästra delarna av Skåne var under 1960-talet en mycket expansiv region. Men 1960-talets expansion förbyttes under det senaste decenniet i tillbakagång, ständiga industrikriser och hårdhänt strukturomvandling. Detta ledde till en drastisk försämring av läget på arbetsmarknaden i sydvästra Skåne, med en arbetslöshet som under det senaste årtiondet överstigit riksgenomsnittet. Under 1983 uppgick arbetslösheten i Malmö kommun vissa månader till över 7 96. Den allmänna ekonomiska uppgången har naturligtvis under de senaste månaderna också lett till en viss förbättring av sysselsättningsläget i Malmöregionen, men fortfarande kvarstår strukturella problem. Länsarbetsnämnden förutspår inte heller någon mer påtaglig förbättring av sysselsättningsläget, bl.a. som en följd av en ogynnsam industrisammansättning med stark hemmamarknadsorientering. Neddragningen av antalet anställda på Kockums Varv kommer dessutom under detta år att innebära ytterligare påfrestningar på arbetsmarknaden. Samordnade statliga och kommunala insatser är därför nödvändiga för att häva den negativa utvecklingen på arbetsmarknaden i Malmöregionen. I motion 710 har de socialdemokratiska Malmöriksdagsmännen skisserat ett program för sådana insatser. För det första krävs i det kortsiktiga perspektivet att Malmöregionen får en ökad andel av de totala arbetsmarknadspolitiska insatserna. Det gäller bl.a. beredskapsarbete, arbetsförmedlingsresurser och tidigareläggning av statliga byggen. För det andra krävs naturligtvis i den situation som Malmöregionen befinner sig i kraftiga näringspolitiska insatser av betydande omfattning. Vi pekar i motionen på några sådana områden. Det gäller bl.a. en vidareutveckling av Kockums Varv med verksamheter också utanför det traditionella fartygsbyggandet, exempelvis inom undervattensteknologins område. Det gäller en statlig satsning på naturgas, en aktiv statlig medverkan till etablering av ny industri, exempelvis inom energiområdet. Vi har också förordat skapandet av ett återvinningscentrum i Malmö med tillgodogörande av de erfarenheter som finns inom den stiftelse för naturresurshushållning som har bildats i kommunen. För det tredje pekar vi i motionen på betydelsen av att det nu blir en snar lösning på den segslitna diskussionen om Öresundsförbindelserna. Det är en förutsättning för att Malmös geografiska fördelar, bl.a. närheten till de stora nordeuropeiska marknaderna, skall kunna tas till vara. Det är vår bestämda uppfattning att en fast förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn måste komma till stånd. En sådan skulle få klart positiva effekter för regionens näringsliv. Också i övrigt bör staten aktivt ta ansvar för förbindelserna över Öresund, både när det gäller färjetrafiken och när det gäller en fast förbindelse. Vi har också föreslagit att en sysselsättningsdelegation för Malmöregionen skall inrättas. Delegationens uppgift bör vara att föreslå och initiera åtgärder som kan förbättra förhållandena på arbetsmarknaden. Delegationens arbete bör vara tidsbegränsat och ske i nära samarbete med regionala organ och berörda kommuner. Slutligen har vi föreslagit bildandet av ett investmentbolag, Malmö Finans, med statligt stöd. Mot bakgrund av den mycket besvärliga situationen i Malmöregionen är det beklagligt att utskottet inte har velat tillstyrka dessa förslag. Herr talman! Med hänsyn till kammarens tidsmässiga situation har jag avsevärt förkortat mitt anförande, men jag har ändå velat peka på den bekymmersamma situation Malmöregionen befinner sig i. Jag tror det är nödvändigt att i den regionalpolitiska debatten understryka att det inte enbart är de traditionella regionalpolitiska stödområdena som har betydande sysselsättningsmässiga och strukturella problem. Det visar min beskrivning av den arbetsmarknadsoch näringspolitiska situationen i sydvästra Skåne. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än yrkande om bifall till utskottets hemställan.